Herr talman! Under många år har Sovjet fört en blodig kampi Afghanistan till stöd för en av folket hatad kommunistisk marionettregering. Trots att i den kampen miljontals afghaner dödats och lemlästats och landet förötts, har afghanerna vägrat att låta sig förtryckas. Deras okuvliga motståndsvilja är orsaken till att de sovjetiska trupperna nu äntligen är på väg ut ur Kabul. Reträttvägen för de sovjetiska trupperna, den s.k. Salangleden, har i mer än en månad inte spärrats av den afghanska motståndsrörelsen. Man vill inte försvåra den sovjetiska reträtten. Sovjets svar har varit ett omfattande bombardemang av provinserna Prot. 1988/89:60 Bahlan och Takhar och inte minst av Panjshirdalen. Enligt välunderrättade 2 februari 1989 Londonblitzen kända V2:an — är 11 m långa och väger 6,3 ton. Det rör sig alltså om synnerligen vidriga förstörelsevapen. Angreppen mot bl.a. Panjshirdalen saknar militär betydelse för att säkra de sovjetiska soldaternas reträtt. Missilanfallen speglar i stället en krampaktig hämndvilja, ett meningslöst mördande av civila och hemvändande flyktingar. I brutalitet kan det jämföras med de amerikanska julbombningarna av Hanoi. Då protesterade Sverige, så det hördes. Jämför detta med nu! Förlåt mig, herr utrikesminister, den diplomatiska andeviskningen i svaret ekade tomt, var knappt hörbar!

Herr talman! I Ingbritt Irhammars frånvaro ber jag att få tacka utrikesministern för svaret. Det enda som står där är att utrikesministern delar en annans oro över vad som sker i Afghanistan. På något sätt känner jag det som svensk medborgare konstigt att vi bara skall visa oro, inte kraftfullt ta avstånd från vad som sker i ett land som i princip har blivit nästan utplånat av kriget som pågått så länge. Panjshirdalen är det ställe dit människor återvänder för att påbörja återuppbyggnaden, och det är dit flyktingar tar sig. På grund av att Afghanistan har den strängaste vintern på många år har de ingen möjlighet att ta sig upp till bergen när bombningarna sätter in. Man förstör möjligheterna för dem att återvända. Bombningarna sker fem å sex dagsmarscher från reträttvägen. Det kräver någonting annat än en visad oro från Sverige. Vi måste reagera starkt, men vi måste också kunna t.ex. kräva att Sovjet betalar skadestånd. I dag är det bara in natura till staden Kabul som man över huvud taget är skyldig att göra någonting, trots att det övriga landet är fullständigt förstört. Sedan kommer naturligtvis biståndsengagemanget som en annan del i det här, men som riksdagsledamot och som svensk medborgare måste jag säga att svenska staten måste agera kraftigare. Finns det inget annat än oro, utrikesministern?

Herr talman! Regeringen grundar sitt utrikespolitiska agerande i ubåtsfrågan på det underlag som ÖB presenterar för regeringen. I detta underlag finns inga bevis som kan ligga till grund för en nationalitetsbestämning. Rapporterna till regeringen utgör hela försvarsledningens bedömning, dvs. 115 även marinchefen står bakom dem. Därför har jag förtroende för marinchefen. Däremot var marinchefens hypotetiska resonemang onödigt och för inte frågan framåt.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Om försvarsministern vore en vanlig diplomat, borde väl marinchefen nu kunna betrakta sig som avsatt, på grund av den sista meningen. Däremot är jag inte helt säker på att försvarsministern talar som en diplomat. Därför vill jag komplettera något. Det är ganska uppenbart att regeringen har blivit försiktigare när det gäller att peka ut, utan bevis, någon skyldig till ubåtskränkningar eller andra företeelser under vattnet. I det läget stiger alltså marinchefen fram. Vad han gör är givetvis inte att föra några hypotetiska resonemang, utan han gör, som vi alla kunde höra, ett kategoriskt påstående — det kan inte karakteriseras som någonting annat. Varför gör han det? Ja, han kanske har några uppgifter som ingen annan har, men det finns också klara tecken på att här pågår en kamp om resurserna mellan de olika försvarsgrenarna. Man tror sig ibland försatt till andra sidan Atlanten, där sådant lär pågå med ganska häftiga metoder. Han vill dra till sig uppmärksamheten i ett läge när någon annan militär potentat har pratat om att det är egentligen luftrummet som är det viktiga. Då skall marinchefen påminna om vattenrummet.

Jag väljer att tolka försvarsministerns besked här, trots allt, som ett diplomatiskt uttryck för att marinchefen har överträtt sina befogenheter.

Marinchefen har offentligt utpekat Sovjetunionen som ansvarigt för de påstådda pågående u-båtskränkningarna. Från försvarsledningen har samtidigt sagts att bevis saknas.
Herr talman! Per Gahrton har frågat mig om jag mot bakgrund av marinchefens uttalande är beredd att utpeka visst land som ansvarigt för gränskränkningarna och om jag är beredd överlämna frågan till internationell skiljedom om oklarhet föreligger om ubåtskränkningarna. Som jag redan framhållit finns det inte underlag för att utpeka någon särskild nation som kränkande part.
Har försvarsministern uppgifter som gör det möjligt att utpeka visst land som ansvarigt för gränskränkningar?
Om så hade varit fallet kan Per Gahrton vara övertygad om att regeringen reagerat skarpt! Jag anser att ärenden av det här slaget inte alls lämpar sig för skiljedom. För skiljedomsförfarande krävs dessutom två parter. Förutsättningar för skiljedom saknas alltså.
Om oklarhet föreligger om ubåtskränkningarna, är försvarsministern beredd att överlämna frågan till internationell skiljedom?

Prot. 1988/89:60 Herr talman! Låt mig först för undvikande av missförstånd slå fast att jag 2 februari 1989 givetvis inte ställde denna och föregående fråga därför att jag känner mig Om åtgärder för att säker på att inga ubåtskränkningar förekommer. Jag vet ingenting om detta E Ä É a E motverka befolkningsoch kan tänka mig ungefär vad som helst om supermakter. Jag ställer kni i Väst frågorna, och framför allt den här, för att de handlar om den internationella JRR TE BRENE Po norrlands län rätten och det internationella umgänget. Sverige har tidigare pekat ut en skyldig nation, Sovjetunionen, och denna nation har nekat. När den första ubåtskommissionen lade fram sin rapport om Hårsfjärden-incidenten krävde Sovjetunionen en ny och objektiv undersökning. Då reagerade Sten Andersson positivt och föreslog t.o.m. en internationell expertkommission med Sovjetunionens medverkan, detta enligt Dagens Nyheter den 15 maj 1983. Men ÖB avvisade detta, och sedan dess har idén försvunnit. Jag tycker det var en alldeles utmärkt idé Sten Andersson hade, att man i ett läge där två länder tvistar, det ena landet beskyller det andra landet för någonting, att man då antingen tillsätter en gemensam kommission eller överlämnar ärendet för internationell skiljedom. För detta finns ju en speciell instans. Nu säger försvarsministern, i och för sig med rätta, att Sverige nu på senare tid inte har utpekat någon, och att man därför inte kan dra någon inför skiljedom nu. Jag anser i och för sig att det vore skäl att dra de tidigare affärerna inför skiljedom. De dyker ständigt upp, och Sovjetunionen nekar. Men det kan också tänkas, mot bakgrund av den debatt vi hade alldeles nyss och väntad ny rapport om dessa ubåtskränkningar, att det kommer nya lägen då någon högre instans än marinchefen tycker det är värt att peka ut någon. Därför vill jag formulera frågan så här: Om det någon gång i framtiden finns två parter, om Sverige utpekar ett land som nekar, är försvarsministern då beredd att överlämna frågan till någon form av internationellt skiljedomsförfarande?

Herr talman! Martin Olsson har frågat statsministern om regeringens avsikter vad gäller Västernorrlands län. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Martin Olsson hänvisar till en av honom tidigare ställd fråga, som jag besvarade den 9 december förra året. I den debatten förtydligade jag regeringens ambitioner. De är, som jag sade då, att samlat analysera och diskutera olika framförda förslag till utvecklingsinsatser. Redan i november 117 förra året träffade jag företrädare för länet. Den 26 januari i år uppvaktades regeringen av företrädare för de socialdemokratiska partidistrikten i länet. Ett samlat åtgärdsförslag presenterades då. På mitt uppdrag bearbetas nu detta förslag tillsammans med annat underlag från länet av en arbetsgrupp med tjänstemän från arbetsmarknadsdepartementet och övriga berörda departement. Redan i morgon, fredag, träffar jag landshövdingen och företrädare för berörda länsmyndigheter i Västernorrland. Då kommer vi bl.a. att diskutera olika förslag till åtgärder. Regeringen kommer att pröva alla goda förslag för länets utveckling.
Herr talman! Först ett tack till arbetsmarknadsministern för svaret på den fråga jag ställt till statsministern. Frågan gäller vilka avsikter regeringen har då det gäller Västernorrland, som drabbats av större befolkningsminskning än något annat län. Den minskningen har fortsatt även under 1988. I början av december svarade arbetsmarknadsministern både Sigge Godin och mig här i kammaren att några särskilda insatser för Västernorrlands län inte var motiverade och att man inte hade för avsikt att föreslå några särskilda åtgärder. Det var ett synnerligen anmärkningsvärt svar, och denna regeringens ståndpunkt att ingenting särskilt skulle göras, att vi inte, liksom andra krisorter, skulle behöva ett särskilt paket eller så, bekräftades i budgetpropositionen där det knappast finns några nya förslag till satsningar i Västernorrland. Jag ställde frågan sedan jag i den socialdemokratiska pressen kunnat läsa att regeringen med statsministern i spetsen den 27 januari lovat en socialdemokratisk delegation från länet att regeringen nu verkligen skulle ta sig an länets situation och bl.a. tillsätta en särskild delegation i regeringskansliet. En sådan delegation begärdes av länsstyrelsen redan 1985, och jag tog upp frågan i riksdagen 1986. Då blev det nej. Svaret till socialdemokraterna var alltså tvärtemot det officiella svar som arbetsmarknadsministern hade läst upp ifrån denna talarstol en och en halv månad tidigare. Man undrar om man måste vara socialdemokrat för att regeringen skall lyssna på en företrädare för Västernorrlands län. Förslag till åtgärder har inte saknats. I varje länsrapport har en enhällig länsstyrelse framhållit länets speciella, stora problem med avfolkning och annat och föreslagit en rad åtgärder, men regeringen har inte lyssnat. Likaså har socialdemokrater och kommunister här i kammaren avslagit motioner om lokaliseringar till länet. Jag frågar: Kommer ett Västernorrlandspaket att läggas fram för riksdagen, så att Västernorrland kan få en positiv utveckling?
Herr talman! Martin Olsson säger att förslag ständigt framförts i olika länsrapporter, men att dessa inte föranlett några åtgärder. Detta är ju helt fel, Martin Olsson. Det har fortlöpande under de gångna sex, sju åren i olika typer av projekt och förslag getts stöd till Västernorrland. Detta är dock inte tillräckligt, och vi kommer att titta närmare på Västernorrland. Låt mig ta upp bara några punkter som resulterat i insatser den senaste tiden. Ordentliga insatser för Sundsvall och Härnösand har gjorts när det gäller tjänstesektorn med anledning av utflyttning från Stockholmsområdet. Senast i dag har regeringen beslutat om insatser för arbetsmarknadsutbildningscentret i Kramfors och arbetsmarknadsutbildningen i Sundsvall. Det senare innebär en utbyggnad av serviceutbildningen. Detta är bara några av de många, välbehövliga insatser som gjorts för Västernorrland. Nu tittar vi på både länsstyrelsens förslag och det förslag som det socialdemokratiska partidistriktet lämnat till åtgärdsprogram. De sammanfaller till mycket stora delar. Men vi tittar naturligtvis också på andra förslag, som kommit fram från företrädare för andra delar av länet, industri, näringsliv, offentlig sektor. Allt detta skall värderas och analyseras och bilda underlag för förslag till beslut.
Herr talman! Jag är självfallet glad över att regeringen har vaknat i det här fallet och jag tycker att det är värdefullt att arbetsmarknadsministern här i riksdagen får tala om regeringens avsikter. De är nu nämligen helt annorlunda än de var för en och en halv månad sedan. När jag frågade om regeringen avsåg att lägga fram förslag om särskilda åtgärder inom Västernorrland, svarade statsrådet att hon inte har för avsikt att föreslå regeringen att vidta några särskilda åtgärder. Några dagar tidigare hade statsrådet sagt att situationen i Västernorrland inte motiverade några särskilda åtgärder. Jag är mycket glad om det är så att regeringens partivänner ifrån länet har lyckats få regeringen att inse att det behöver göras någonting. Det har visserligen förekommit regionalpolitiska insatser i Västernorrland, men de har varit helt otillräckliga eftersom Västernorrland under 1980-talet har förlorat i de närmaste 8 000 människor. Det är litet sent att nu börja komma med särskilda åtgärder. Det borde ha gjorts för länge sedan.

Herr talman! I en frågedebatt häromdagen sade dåvarande invandrarministern att Sverige har en bra flyktingoch invandrarpolitik. Jag höll med honom om detta. Jag vill gärna säga att jag tycker att det ligger ett stort värde iatt de politiska partierna i Sveriges riksdag i mycket stor samstämmighet har utformat landets flyktingoch invandrarpolitik. Vi är överens om huvuddragen, även om vi kan strida om vissa delar av flyktingoch invandrarpolitiken. Det är mycket viktigt med denna samstämmighet, inte minst med tanke på de främlingsfientliga och rent av rasistiska tendenser som ibland kommer till uttryck i vårt samhälle. Jag vill nu, herr talman, mycket kortfattat redogöra för huvuddragen i den moderata flyktingoch invandrarpolitiken. Sverige är ju en del av världen, och vi vet hur det ser ut runt omkring oss. Det finns 15 miljoner flyktingar. Många av dem lever i flyktingläger i olika delar av världen. Vi blev vällitet till mans mycket skakade häromdagen, den 27 januari, när vi i tidningen Expressen kunde läsa ett reportage av förre invandrarministern ifrån hans resa i Vietnam. Han berättade i ord och bild om att vietnamesiska familjer med ända upp till sex barn bor i hönsburar lika stora som en svensk dubbelsäng. Burarna är staplade i lager på varandra. Man kan inte annat än att röras och bli engagerad när man ser sådana reportage. Vi vet att många människor i världen lever under förtryck och förföljelse. Det är då självklart att ett land som Sverige skall ställa upp och ge människor en fristad. Det viktigaste är naturligtvis att vi genom olika internationella överenskommelser och i samarbete med FN:s flyktingkommissarie kan verka på det internationella planet för en så enhetlig tillämpning av Genévekonventionen som möjligt. Vi måste öppna våra gränser för dem som klappar på vår dörr eftersom de lever under krig eller blir utsatta för förföljelse på grund av ras, hudfärg, religion eller annat. Ibland ställer vi oss frågan vem som skall räknas som politisk flykting. Vi har tidigare förfäkta,t och gör så även nu, att vi borde avsskaffa 6 § och i stället ha nuvarande 3 § som vår egentliga flyktingparagraf. Senare i vår kommer vi att få ta ställning till en helt ny utlänningslagstiftning. Jag skall därför inte gå närmare in på den debatten. Som vårt partis uppfattning vill jag i alla fall framföra att vi anser att man skall göra en mix av 3 § och 6 §, så att vi finge en human och generös flyktingpolitik, dock med en striktare utformning än i dag. Vi ifrågasätter också om vi inte skulle öka flyktingkvoten med tanke på alla dessa miljoner människor som i åratal får vänta i flyktingläger. Vi skall vara generösa, men vi skall också ställa vissa krav. Vi har tidigare framfört och gör det också i årets kommittémotion att vi bör kunna ställa några krav på att flyktingarna har någon form av identitetshandling eller något resedokument med sig så att de inte som i dag kastar alla handlingar. Det är naturligtvis en besvärlig fråga eftersom det ligger i flyktingskapets natur att det kan vara svårt att få fram några papper. Förre invandrarministern Georg Andersson har dock sagt att man kommer att föreslå åtgärder av olika slag som har till syfte att man skall kunna ställa litet krav, så att vi vet vilka flyktingar som kommer in i landet. Det är mycket viktigt att flyktingarna snabbt kommer ut i kommunerna. Vi tycker därför, i likhet med generaldirektören för invandrarverket, att det vore bra att i nuläget när det råder bostadsbrist kanske ordna genomgångsbostäder så att flyktingarna i varje fall kommer ut och får del av samhörigheten i samhället. Vi vill undvika särbehandling så långt som möjligt, eftersom vi tror att om flyktingar får gå före i köer och om de särbehandlas så skulle det innebära en ökad främlingsfientlighet. Tidigare har vi varit pådrivande när det gäller flyktingars möjlighet att få Prot. 1988/89:60 arbete. Det är vi fortfarande. Vi tycker att regeringen har varit alldeles för 2 februari 1989 långsam när det gäller att vidta åtgärder för att verkligen bereda duktiga VAllmänpölitisk debatt människor arbete. Ända sedan 1970-talet har UHÄ haft frågan om den s.k. ekvivaleringen av utbildning på sitt bord. Det har dock inte hänt särskilt mycket. Något händer nu, och vi är glada för det. Det måste emellertid hända g ” Flyktingpolitiken mycket mera. Vi tycker också från vårt parti att tills man har löst frågan med de långa väntetiderna skulle man kunna ge temporära arbetstillstånd. Vi vill naturligtvis också ta till vara det fina engagemang som organisationer av olika slag har på detta området. Regeringen borde diskutera ännu mer hur man skall kunna öka organisationernas hjälp och engagemang på det här området. Detta var alltså i korta drag den moderata politiken. Jag vill också lägga till att det är min förhoppning att den nytillträdde invandrarministern skall lyckas väl med sitt arbete. Hon är tyvärr inte i kammaren just nu, men jag får väl i hennes frånvaro önska henne lycka till med det svåra arbetet.

Herr talman! Vad är en flykting för någonting? Jo, en flykting är ett levande bevis på att en statsmakt någonstans i världen har misslyckats med att verkställa FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Misslyckandet kan gälla förmågan att skapa: — frihet från våld, sadism, tortyr, osv. Varje flykting är som jag sade nyss ett levande bevis på att någonting är skevt i hans, eller hennes, fosterland. Men det innebär också, att de kamrater som inte finns kvar i ursprungslandet i dag — och inte heller är på flykt — är de döda bevisen för samma otäcka missförhållande. Därför är jag tacksam för varje flykting som kan ta sig hit. Det är emellertid också en komplimang för Sveriges namn ute i världen, när dessa människor söker sig till just vårt land. Varför gör de det? Jo, vi har i alla tider haft bra marknadsförare för AB Sverige, såsom Raoul Wallenberg, Folke Bernadotte, Dag Hammarskjöld, Gustav von Rosen, Olof Palme, m.fl. Dessa människor har byggt upp en image av en välmående, human rättsstat, som är i det närmaste unik i världen. Tänk vilken ohygglig chock det måste vara för dessa människor att upptäcka att all denna reklam om det paradisiska Sverige är minst lika falskt som all annan reklam. Det finns lika mycket onödiga tillsatsämnen, färgmedel och spår av gifter i den svenska nationalstatens flyktingpolitik av i dag, som det finns i vilken okontrollerad importsylt som helst. Dagens svenska modell av flyktingoch invandrarpolitik har i oändligt många fall varit en ren katapultpolitik. I varje fall gäller detta för vissa kategorier av flyktingar — främst då de sydamerikanska! Ty är vi inte vänliga mot dessa människors fosterländer, så riskerar vi ju att den pågående utvecklingen av våra handelsförbindelser stagnerar, eller byts i nedåtgående 121 trend. Eftersom all ekonomisk stagnation är en styggelse i tillväxtekonomins buskage, så kan ju detta kanske leda till en urholkning av tilltron till vårt politiska system, till börsfall och andra otäckheter. Därför kan den förre Consafechefen både fälla utrontingshotade pumor och fortsätta att importera massaved från Pinochet för vidare befordran till Billerud, m.fl. — utan att uppleva störningar i affärsförbindelserna, tack vare vår katapultpolitik. Det måste väl vara detta som kallas för bilaterala avtal. En annan otäck historia under uppsegling är returnerandet av de iranska barn som föräldrarna skickat ut ur landet, detta för att barnen inte skulle bli uttagna till minfälten, där de skulle finna och spränga minorna med hjälp av sina kroppar. Kriget mellan Iran och Irak är visserligen slut, men den religiösa kampen — mellan gammaldags intolerans och grymhet och moderna tiders demokratiska livssyn — har knappt börjat ännu. Dessa barn kommer säkert att räknas som desertörer, som smitit från ett heligt krig. Eftersom synen på människoliv i dessa länder — oavsett de inblandades ålder — är så väsensskild från våra värderingar, måste man vara helt på det klara med att dessa barn går en synnerligen oviss framtid till mötes - om de nu över huvud taget har någon framtid alls, vilket är osäkert. Jag blir skrämd när jag läser sådant! Vilken cynism behärskar Sverige, eftersom vi bär oss åt så? Miljöpartiet de gröna har synsättet att Sverige skall leva i solidaritet med människor i hela världen, nu och i framtiden! Ingen människa kan välja var på jorden hon skall födas — vissa har tur och andra otur. Planeten Jorden är allas vår gemensamma egendom! Men av rädsla för varandra har vi ”pinkat” in en mängd revir på detta klot, som vi sedan kallar för gränser och som vi gömmer oss bakom. Tänk så ovärdigt för en däggdjursras som påstår sig vara Guds högsta manifestation, skapelsens krona och liknande epitet, att fortfarande sitta fast i ett rovdjursbeteende, som innebär att vi springer omkring och markerar på buskar och stenar, eller i varje fall ritar in dessa gränser på kartorna! Vi har nu upptäckt att gränser inte existerar för t.ex. luftoch vattenföroreningar. Vi tycker det är jättetjusigt när fisken går till vid våra kuster, eller när flyttfåglarna kommer i mängder och befolkar vårt vackra land. — Men varför stänger vi ute våra egna artfränder? Vi har råd att vara generösa mot flyktingar! Vi har aldrig haft bättre råd än nu! Vi har därför kapacitet att ta emot många! Vi saknar arbetskraft i vårt land! Och med diverse knep och finter försöker vi då övertyga våra kära pensionärer om att ta på sig overallen igen och gå ut och tjäna pengar. Jag missunnar inte dessa att tjäna en slant och att få komma ut bland folk igen. Men detta kan ändå endast bli ett marginellt tillskott. Men i flyktingarna har vi en outnyttjad reserv, som vi inte ens vill tillåta att arbeta, för att man tydligen är rädd för att de skall rota sig alltför hårt. - Varför i hela fridens namn gör vi så! — Vem har hittat på detta? — Det kan ju inte vara Kjell-Olof Feldt, för han har mig veterligt aldrig sagt Prot. 1988/89:60 nej till skatteinkomster hittills. 2 februari 1989 De flesta flyktingar vill ofta inget hellre än att snabbt få lära sig svenska och Allmänpolitisk debatt att få börja på ett jobb som gör det möjligt för dem att göra rätt för sig. Med en mycket ringa utbildningsinsats kan vi här få ett arbetskrafttillskott av stort värde för vår och deras gemensamma framtid. Flyktingpolitiken Dessa människor är en resurs och en gåva till vårt land, som ökar vår kulturella rikedom på ett helt fantastiskt sätt. Miljöpartiet de gröna har lagt motioner i detta ämnesområde — den ena omfattar 26 yrkanden — och jag skall inte trötta ut församlingen med en uppräkning av dessa krav. Ni kan ju läsa själva. Sverige har också fått en ny invandrarminister— som jag ber att få gratulera till utnämningen, och jag får väl skicka en kopia av snabbprotokollet sedan — och till henne vill jag framföra välkomsthälsingen: ”Vi har knappast råd att avvisa flyktingar från Sverige!”

Herr talman! Ja —- rum för medmänsklighet. Så lyder parollen för den kampanj som de humanitära organisationerna genomför under vecka 6, eller från den 6 februari. Det är en landsomfattande aktion som Röda korset, svenska kyrkan, Svenska frikyrkorådet och Flyktingrådet ställt sig bakom. I mitt län har det bildats lokala aktionsgrupper i praktiskt taget varje kommun för genomförandet av kampanjen. Det borde vara en förpliktelse för alla riksdagsledamöter att på olika nivåer medverka till att denna kampanj blir en framgång. Just nu sitter ca 13 000 i flyktingförläggningar, varav 3 000 har sina tillstånd klara. De bara väntar på klarsignal ffrån kommunerna. Det gäller nu främst att kommunerna ökar sina åtaganden, men också att de få kommuner som har möjligheter också gör avtal med statens invandrarverk när så inte har skett. De humanitära organisationerna är en stor tillgång och resurs i vår flyktingpolitik. De har också ofta väl avvägda synpunkter på hur den skall utformas. Vi borde lyssna mer till de synpunkter de framför för en human och generös flyktingpolitik. Till Gullan Lindblad vill jag säga att ett avskaffande av 6 § skulle direkt motverka en sådan generell och human flyktingpolitik. Jag vill erinra om att det 1987 var inte mindre än 5 374 paragraf 6-fall av 14 000. För 1988 har jag ännu inte siffrorna, men de är av allt att döma betydligt högre. Det är mycket svårt att genomföra den generösa politik som Gullan Lindblad talar för om hon skulle vidta dessa åtgärder. Fortfarande är de långa handläggningsoch väntetiderna det allvarligaste problemet. Nu signalerar departementet att ett förslag om reformerad utlänningslagstiftning och förändrad organisation inom invandrarverket skall behandlas av riksdagen. Till den frågan finns det anledning att återkomma senare. Jag vill erinra om att vi har haft långa handläggningstider även under tider då antalet asylsökande varit vida mindre än vad det är i dag. Det är därför nödvändigt att verkligen tillse att de handläggande myndigheterna vid en reformering får de resurser som behövs för att handläggningsti 123 derna skall bli rimliga. I detta sammanhang vill jag ifrågasätta om inte reformeringen av organisationen borde gå längre än vad föreliggande förslag ger vid handen. Att alla enskilda överklagningsärenden prövas av regeringen är enligt min mening inte längre nödvändigt. Att inrätta en särskild överklagningsinstans i regeringens ställe borde snarast utredas. I politiskt viktiga och känsliga fall av prejudicerande karaktär skulle man kunna finna former för att bereda regeringen ett avgörande inflytande, även om en sådan rättslig klagoinstans inrättades. Även när det gäller invandrarverket är det angeläget, liksom när det gäller regeringen, att man kan få ägna betydligt mera tid åt huvuduppgiften, som är att föra en aktiv och solidarisk invandraroch flyktingpolitik. Nu får man ägna huvuddelen av resurserna åt de enskilda ärendena. Detta gäller såväl regeringen som invandrarverket. Invandrarverket bedömer att behovet av bostäder uppgår till ca 10 000 kr. per år. Det fordras nu betydligt starkare stimulansåtgärder för att lösa bostadsproblemen. Det är framför allt genom att utöka de regionala mottagningscentra som hitintills endast bedrivits på försöksbasis. Men det gäller också att sätta in betydligt större stimulansåtgärder för att få till stånd genomgångsbostäder. Självfallet är de permanenta bostäderna viktigast. Det borde vara en förpliktelse för varje kommun att tillse att man i sina planeringsåtgärder ser till att man har erforderliga permanenta bostäder. I ökande utsträckning måste temporära åtgärder användas på kort sikt. Gullan Lindblad var inne på frågan om temporära arbetstillstånd för flyktingar. Den bästa lösningen är att handläggningstiderna blir så korta att man inte behöver tillgripa sådana åtgärder. Men jag vill erinra om att det bedrivs en viss försöksverksamhet som är av stor betydelse. Den försöksverksamheten borde kunna byggas ut, så att de flyktingar som går och väntar får sysselsättning.

Herr talman! Hans Göran Franck och jag är överens om mycket. Här finns det rum för medmänsklighet. Jag tror att vi kan hålla med varandra om det. Men Hans Göran Franck ifrågasatte mitt förslag om att vi skulle avskaffa 6 § för att i stället tillämpa 3 § men med en mycket generös bedömning. Det vore bättre att ha en enhetlig flyktingparagraf. Jag vill fråga Hans Göran Franck: Vilka är de mest behövande flyktingarna som bäst behöver den här medmänskligheten? Jag skulle vilja påstå att det är de kanske miljontals människor som i dag sitter i flyktingläger världen över, bl.a. barn som får växa upp i de s.k. hönsburarna, som jag talade om, och som under hela sin barndom och ungdomstid inte får någon annan tillvaro än denna. Jag tror att väldigt många svenskar håller med mig om att det kanske är flyktingkvoten vi skall se över och öka flyktingkvoten på 1 250 som Sverige har haft som mål under många år. Jag tror att vi kan vara överens om att vi bör ta emot fler s.k. kvotflyktingar. Vi är också överens om att kommunerna bör ta emot fler flyktingar. Jag kan emellertid förstå kommunerna och deras problem. Det visar sig ju att socialbidragskostnaderna för flyktingar ökar, trots att socialbidragskostnaderna generellt sett har minskat. Det är svårt för flyktingarna att komma i arbete. Vi från moderat håll har föreslagit att man skall förlänga den tid som Prot. 1988/89:60 kommunerna får betalt för flyktingarna, från nuvarande tre till förslagsvis 2 februari 1989 fem år, som man har t.ex. i Norge. I Danmark har kommunerna det i sex år. Allmänpolitisk debatt Jag vill fråga Hans Göran Franck hur han ser på detta. Vore inte detta en stimulansåtgärd om någon för kommunerna? Kommunerna borde också ha mycket större frihet i dag att använda de Ö er Flyktingpolitiken statliga bidrag som de får. Kommunerna borde t.ex. ha möjligheter att ge flyktingarna arbete och ge någon typ av flyktinglön för detta. Det viktiga för dessa människor är ju att de får komma ut i arbetslivet. Det har på sistone hänt en del, vilket jag är glad över. Man har infört svenska för invandrare redan på flyktingstadiet i förläggningarna. Man har också en del andra projekt på gång. Men mycket mer borde ha hänt långt tidigare. Det är synd att Hans Göran Francks eget parti inte har lyssnat mer på honom. Jag förstår nämligen att vi är överens om att det är mycket viktigt att flyktingarna bereds arbete. Jag tycker också att det viktigaste är att de snabbt kommer ut i kommunerna. Jag hoppas att man med vissa åtgärder, bl.a. en decentraliserad förläggningsverksamhet m.m. skall nå dithän att flyktingarna så snabbt som möjligt inlemmas i vårt samhälle.

Herr talman! Som svar på Gullan Lindblads frågor om 3 § resp. 6 § vill säga att 3 § är den paragraf som står i samklang med Genévekonventionen. Enligt min mening går det inte att ändra på den i någon nämnvärd utsträckning och få någon blandning som Gullan Lindblad talade om i sitt första inlägg. Det är nämligen ett sätt att i grund och botten försvaga vår flyktingpolitik. Det finns ju många gränsfall, och 6 § är mycket viktig för att dessa gränsfall inte skall komma i kläm. Men detta handlar inte bara om gränsfall, eftersom det rör sig om 6 000. Det är människor som utsätts för trakasserier och olika typer av diskriminering som är av mindre omfattning än den som det talas om i Gen&vekonventionen. Det som Gullan Lindblad föreslår innebär därför en icke möjlig väg, som leder till en försämring av den generösa flyktingpolitiken. Flyktingkvoten har gällt i mer än tio år och varit 1 250. Flyktingkvoten är något som man skall fatta beslut om oavsett vilken lagstiftning Sverige har. Det har många gånger uttalats av riksdagen. Det är nu dags att pröva en successiv ökning av flyktingkvoten. Jag vill nämna att det finns en socialdemokratisk motion där det talas om en successiv utökning av flyktingkvoten och där det föreslås att kvoten skall öka med 500 under innevarande budgetår. Det är viktigt att vi tillgodoser de människors behov som Gullan Lindblad talade om, dvs. de människor som befinner sig i flyktingläger. Det är de människor som inte kan ta sig till Sverige på egen hand och som inte heller har resurser för det. Detta är en mycket viktig fråga, och när det gäller den kan vi göra alldeles speciella insatser. Jag vet av egen erfarenhet, efter att ha varit med vid dessa uttagningar, att behoven är mycket stora. 125 När det slutligen gäller arbetet vill jag säga att jag sätter mycket stort värde på de insatser som nu görs för att kraftigt öka antalet arbetsförmedlare, men det kan finnas även andra åtgärder som kan komma i fråga.
Herr talman! Jag kan konstatera att Hans Göran Franck och jag är överens i de flesta frågorna. Som jag sade tidigare är riksdagens alla partier ganska överens i dessa frågor. När det gäller 3 § kontra 6 § är det väl alldeles självklart att man skulle kunna ha en generös praxis i fråga om 3 §. 3 § är ju enligt Gen&veöverenskommelsen flyktingkonventionen, och den är vi alla överens om. Man skulle emellertid kunna stifta en speciallag i Sverige och vid bedömningen ha en generös tillämpning. Men det är faktiskt ett snett förhållande att Sverige är ensamt om denna paragraf. Detta kan leda till, vilket påtalades när vi fattade beslut om den nya flyktingpolitiken, att § 6-flyktingarna får större skydd än § 3-flyktingarna. Det är ett något egendomligt förhållande. Vi är ganska överens om att det är kvotflyktingarna som är de mest behövande. Jag tror att det är mycket viktigt att vi arbetar även för internationella överenskommelser så långt som möjligt, så att vi löser problemen i samråd med FN:s flyktingkommissarie. När det gäller arbetsmöjligheterna är jag glad över att det nu händer saker. Men jag vidhåller att det borde ha skett mycket tidigare. Man borde ta till vara dessa människors kapacitet. Häromdagen kunde man läsa i en av våra stora dagstidningar att invandrare med akademiska utbildningar inte kan tillgodogöra sig dessa i Sverige. Det som nu händer är bra, och vi får driva på från alla håll så att det händer saker ännu snabbare, eftersom det här finns en stor kapacitet för Sverige att tillgodogöra sig.

Herr talman! Jag vill erinra Gullan Lindblad om att antalet flyktingar som 1987 fick bifall på sin ansökan enligt 3 § var 2 326, och det var 5 374 som fick det enligt 6 §. Det är på inget sätt möjligt att ändra på denna bestämmelse eller ens praxisen i en sådan omfattning att det tillgodoser de intressen och behov som finns. Moderata samlingspartiets idé har prövats i en rad sammanhang, och den skulle leda till en kraftig försämring av vår flyktingpolitik. I den lagrådsremiss som nu föreligger sägs det uttryckligen att de olika kategorierna — konventionsflyktingar, § 5-flyktingar, som är vapenvägrare, och § 6-flyktingar, som är människor med flyktingliknande fall — skall behandlas på ett jämställt och likställt sätt. Det är mycket viktigt att det inte råder några skillnader i behandlingen av dem. Jag vill slutligen säga att jag tycker det finns anledning att pröva alla möjligheter för att skapa sysselsättning åt dem som får vänta för länge. Det normala skall vara att det skall ta kort tid, maximalt två månader resp. sex månader i överklagningsfallen. Jag menar att man utöver de här åtgärderna med arbetsförmedlare och arbetsprojekt skulle kunna överväga att kanske ha någon form av gräns där man sade, att om man nu inte uppfyller tidskraven skulle man ge ökade möjligheter till arbete i form av ett temporärt — Prot. 1988/89:60 arbetstillstånd. Detta skulle ske bara för att sätta press på myndigheterna. 2 februari 1989 Men det är en fråga som måste utredas, och det måste också ske i samförstånd SG GGN NE Allmänpolitisk debatt med partsorganisationerna på arbetsmarknaden. Anf. 172 STEN ANDERSSON i Malmö : Herr talman! När man under årens lopp har lyssnat till de debatter om Flyktingpolitiken flyktingpolitiken som vi haft här i riksdagen kan man konstatera att man upplevt två positiva faktorer. För det första är en samlad majoritet i riksdagen överens om att den svenska flyktingpolitiken skall vara generös. För det andra är man också överens om, och har slagit fast, att varje form av rasism, dvs. att behandla människor negativt på grund av deras hudfärg, ras eller religion, skall bekämpas med alla demokratiska medel. Det är bra att vi så långt är överens. Däremot är vi inte, herr talman, överens om inriktningen. Vi är inte så många i den här kammaren som anser detta, men jag tror att vi är betydligt fler utanför kammaren än vad som speglas av förhållandet här i dag. Det är min bestämda uppfattning att vi bör gå tillbaka till den fördelning av resurserna inom flyktingpolitiken som vi hade för ett antal år sedan. I början av 80-talet gav vi 75 90 av våra pengar till flyktingverksamhet utomlands. I dag är situationen helt omvänd. Vi ger bara en liten del till de människor, det har här i dag talats om 15 miljoner, som sitter runt om i världen i olika flyktingläger under ytterst besvärliga förhållanden. De får i dag en ytterst begränsad del av den svenska hjälpen, medan den största hjälpen däremot går till de människor som har pengar, kontakter eller förmåga att själva komma hit och så att säga knacka på vår dörr. Herr talman! Vem är det då som knackar på vår dörr? Till stora delar är det en skara människor vilkas identitet vi inte känner. Det har blivit närapå en sport att kasta bort pass, biljetter eller ID-handlingar. Jag vill nu inte att någon skall missförstå mig. I själva flyktingskapet ligger ju att man inte har några papper — man måste lämna sitt land hals över huvud eller med hjälp av falska papper. Men majoriteten av dem som vi i dag beviljar asyl i Sverige är utlänningar som visat både biljetter och pass vid ett flertal tillfällen under resans gång till Sverige men som omedelbart före ankomsten till exempelvis Arlanda kastar bort dessa handlingar. Varför gör man detta? Om det är så att man har ett falskt pass och sedan kan förklara varför man var tvingad att ordna det falska passet borde det vara ett argument som man kan köpa från svenska myndigheters sida. Men så är faktiskt inte fallet. Man kastar bort sina pass därför att man medvetet vill föra myndigheterna bakom ljuset. Det har i den här debatten, herr talman, ofta talats om långa utredningstider. Man har då skyllt på den brist på resurser som invandrarverket har. Det är faktiskt inte konstigt att utredningstiderna blir långa när man skall behandla tusentals och åter tusentals fall av asylansökningar där man inte vet vem personen i fråga är. Det hade varit bättre att ha en betydligt effektivare kontroll vid våra gränser så att man snabbt skulle kunna konstatera vem den asylsökande utlänningen var eller i varje fall, när det gäller Arlanda, vilket flygplan han eller hon kom med. Det förslag som man nu kommer att lägga fram under våren löser icke 127 dessa problem. Det finns ett bra förslag. Det är en åtgärd som i dag praktiseras i ett flertal olika länder. Så fort ett flygplan har landat har man passkontroll. Om det ändå är så att man har kastat bort sitt pass kan man bevisa att personen kom med just det här flygplanet och man vet varifrån det kom. I dag är det så, herr talman, att den som kan komma hit får i nio fall av tio asyl, och den som kommer hit och har lyckats kasta bort sina papper och dölja sin identitet får i dag med 100 92 garanti asyl i Sverige. Det är beklagligt att den svenska flyktingpolitiken skall vara så hjärtlös som den är. Detta kan inte vara humant med tanke på de förhållanden som många flyktingar i dag lever under runt om i världen.

Herr talman! Det påstående som Sten Andersson i Malmö gjorde här om att det förhåller sig på så sätt att de som antingen har kastat bort sina handlingar eller inte har några till 100 90 får uppehållstillstånd är klart oriktigt påstående. Det förhåller sig snarare på det sättet att om man inte har handlingar och kan ge en trovärdig bakgrund till varför det förhåller sig så, vägs detta in och ses som en nackdel vid behandlingen av ärendena. Det är framför allt så, att om man lämnar oriktiga, osanna eller lögnaktiga, uppgifterom detta är det också en sak som kan påverka trovärdighetsbedömningen. Att påstå att, de som saknar handlingar skulle till alla få stanna är klart oriktigt. Däremot är det angeläget att vidta fler kontrollåtgärder när det gäller frågan om att komma åt passlösheten osv. Men jag tror inte att Sten Andersson i Malmö använder sig av det här argumentet för att han med detta vill ha en generösare flyktingpolitik. Att man missbrukar asylrätten motverkar en generös flyktingpolitik och är till nackdel. Också de som är anhängare av en generös och human flyktingpolitik kan säga detta. Men Sten Andersson använder det här argumentet på ett oriktigt sätt i syfte att komma åt den generösa flyktingpolitiken. Han har dessutom sällat sig till dem som på ett märkligt sätt propagerar för en flyktingfientlig inställning, och det bör vi på allt sätt ta avstånd ifrån här. Jag är glad över att kunna säga att det råder en bred enighet här i riksdagen i dessa frågor och att Sten Andersson står isolerad i de här frågorna. Dess bättre står han inte bara isolerad här i riksdagen utan han står också isolerad ute i landet. Det är trots allt mindre grupper som ställer sig bakom hans ståndpunkter.
Herr talman! När man hör Hans Göran Franck beskriva min situation och min ställning kan man få uppfattningen att jag befinner mig i ett kylskåp. Så är det möjligen i den här kammaren, men utanför den här kammarens väggar är sannerligen inte den beskrivningen korrekt.

Vi vet ju inte vart han eller hon skall skickas. Skulle vi t.ex. misstänka att en utlänning kommer från Västtyskland men inte kan vidimera detta innebär det att vi, om vi sätter personen i fråga på planet till Frankfurt, vi får honom eller henne tillbaka med vändande flyg. Detta borde faktiskt Hans Göran Franck känna till. I fråga om en generös flyktingpolitik förbehåller jag mig faktiskt rätten att säga att jag vill ha en generös flyktingpolitik men att jag vill att tyngdpunkten skall ligga på, vilket Gullan Lindblad var inne på, de 15 miljoner människor som i dag befinner sig i läger runt om i världen under förhållanden som vi inte kan stava till här i Sverige. Det är mycket bättre att hjälpa dem än de 10 000 som i dag bluffar sig in i vårt land.
Herr talman! Sverige gör mycket betydande insatser för flyktingar ute i världen. De insatserna ligger nu på omkring 600 milj.kr. När man hör Sten Andersson i Malmö får man intrycket att vi inte gör några verksamma insatser, men så är inte fallet. Om Sten Andersson verkligen vill verka för ökade insatser borde han komma med förslag i den riktningen. Men jag har inte lagt märke till att han har lagt fram ett enda konkret förslag om utökning av dessa insatser utomlands. Flyktingkvoten har jag redan yttrat mig om. Det är en angelägen fråga. Jag hoppas att vi kommer fram till en successiv utökning av flyktingkvoten. Men detta kan på inget sätt ändra våra konventionsåtaganden och inte heller ändra den lagstiftning som vi har och som det råder bred enighet om. Passlöshet o.d. måste vi bekämpa med andra metoder än dem som Sten Andersson tydligen har i tankarna.
Herr talman! Det har inte gått många dagar sedan motionstiden i riksdagen avslutades, så jag kan inte begära att Hans Göran Franck skall ha läst igenom alla motioner. Men i min motion om flyktingpolitiken har jag faktiskt yrkat att vi skall bibehålla den generösa flyktingpolitiken men se till att de mesta pengarna går till dem som bäst behöver dem. Jag har alltså lagt fram förslag. Hans Göran Franck står ganska naken i sin argumentation. Han säger att mina förslag för att komma till rätta med passlösheten inte fungerar och är dåliga. Han säger att det måste till någonting annat. Men han säger inte ett ord om och lägger inte fram något förslag beträffande hur situationen skall lösas. Situationen är fördärvlig. Just det faktum att vi i dag beviljar asyl och senare t.o.m. ger svenska pass till ett antal människor som inte vill tala om vilka de är, varifrån de kommer och vad de har gjort tidigare, innebär att vi undergräver förtroendet för en generös svensk flyktingpolitik. Kammaren övergick till att debattera skatter.

Herr talman! De flesta är överens om att vi i Sverige har ett skattesystem som är omodernt och har en hel del skavanker. Jag syftar därvid bl.a. på de skatteundandraganden genom skattefusk eller skatteplanering som sker i så stor utsträckning i dag. Här finns det kanske anledning att genast stanna upp och något begrunda innebörden av begreppen skattefusk och skatteplanering. Vad skattefusk är, det vet alla. Det är något som är olagligt och som kan bestraffas. Men vad är skatteplanering? Ja, en sak är klar. Det är inte olagligt, och det är inte alltid omoraliskt eller oetiskt. Men vad är det? Låt mig då få börja med att lätt uppgivet få konstatera, att det är ett synnerligen vidsträckt begrepp som rymmer många typer av skatteundandragande, mängder av aktiviteter för att sänka eller helt slippa ifrån skatten. Men vad är då en godtagbar skatteplanering, och hur ser den icke godtagbara ut? Ja, det kan knappast vara oetiskt om en person som sparar för sin ålderdom eller för att skapa en buffert väljer den ur skattesynpunkt mest gynnsamma sparformen. Men skatteplanering är det ju onekligen. Däremot kan man ifrågasätta etiken eller moralen i ekonomiska dispositioner som har tillhuvudsyfte att åstadkomma en skattelättnad och där allt annat är bisyften. Och alldeles oetisk är den senaste tidens ohämmade marknadsföring av hela transaktionskedjor, där man konstruerar och saluför ett visst skatteresultat. Detta är någonting som i dag görs i mycket stor omfattning, och i tillskapandet av dessa transaktionskedjor, i rådgivningen och i finansieringen deltar banker, finansbolag, advokater och revisorer. 131 Sammantaget rör det sig om tiotals miljarder som på detta vis undandras beskattning. I stället övervältras denna skattebörda på skattebetalare som inte vill eller kan ägna sig åt en sådan avancerad skatteplanering, ett förhållande som ytterligare framhäver det omoraliska i denna typ av verksamhet. Nu inställer sig automatiskt nästa fråga: Vad är det för fel på vårt skattesystem som kan tillåta detta gigantiska skatteläckage? Ja, enligt de allra flesta skatteexperter — och på den punkten instämmer jag gärna — så är den främsta orsaken de asymmetrier som finns inbyggda i systemet, dvs. det faktum att olika typer av inkomster beskattas olika hårt. Självfallet spelar också marginalskatternas höjd en roll i detta sammanhang, även om det kanske är riktigare att säga att det är avståndet mellan inkomstslag med hög skattesats och inkomstslag med låg skattesats som spelar den viktigaste rollen i detta sammanhang. Efter detta stillsamma lamenterande efterlyser förmodligen vän av ordning några synpunkter på lämpliga åtgärder mot missförhållandena. Låt mig då genast få framhålla, att problemen är av så djupgående natur, att det inte räcker med smärre ingrepp på enskilda problemområden. Dylikt skrap på ytan kan förvisso vara nödvändigt under en övergångsperiod men löser inte de stora problemen. För det behövs det ett helt nytt skattesystem, ett system som bl.a. leder till sänkta marginalskatter, bredare skattebaser, ökat skatteuttag på kapital, enklare skatteregler och ökad fördelningspolitisk rättvisa. Tankarna på ett nytt skattesystem innebär naturligtvis inte att man kan underlåta att ingripa mot den avancerade skatteplanering som nu pågår, särskilt som denna av allt att döma tilltar i accelererande takt och årligen dränerar statskassan på stora belopp. Det ligger i sakens natur att sådana ingripanden någon gång får karaktären av provisorier, men även provisorier är ibland nödvändiga. Inför en eventuell omläggning till ett nytt skattesystem skulle jag vilja peka på risken för vad någon skatteexpert kallat för sista-minuten-planering, dvs. att nu ordna fram skattefria pengar i avvaktan på att vi får ett klarare och tydligare system, eventuellt också med lägre marginalskatter. Det bästa exemplet på detta är vissa bankers marknadsföring av långsiktiga sparkonton, där pengarna sätts in nu men räntan utbetalas och beskattas först 1992. Man spekulerar helt enkelt i olikheter i nuvarande och kommande skattesatser, något som faktiskt kan komma att utveckla sig till den verkligt stora asymmetrin. Då finns det anledning att höja ett varningens finger dels mot dem som nu utreder skattefrågan, så att de beaktar dessa övergångsproblem, dels mot banker, skatterådgivare och vanliga skattebetalare, som ju faktiskt inte vet ett enda dugg om hur ett eventuellt nytt skattesystem kan komma att se ut. Mot denna något dystra bakgrund, herr talman, känns det skönt att kunna konstatera, att vi socialdemokrater inte har suttit med armarna i kors. Vi har under de gångna sex åren vidtagit ett stort antal åtgärder av både långsiktig och kortsiktig karaktär. De långsiktiga åtgärderna består i huvudsak i tillsättandet av ett antal skatteutredningar— den första redan 1985 som nu är inne i ett intensivt slutskede. De mera kortsiktiga åtgärderna har mest handlat om förenklingar, basbreddningar, sänkningar av skattesatser och Prot. 1988/89:60 direkta ingripanden mot skatteundandraganden av olika slag. Och det är, 2 februari 1989 märk väl, åtgärder som till stor del ligger väl i linje med ett tänkt kommande.

Herr talman! I mitt anförande försökte jag att i all anspråkslöshet förklara och diskutera det organiserade skatteundandragande som pågår i vårt land just nu. Jag måste säga att jag faktiskt tycker att det är litet synd att Bo Lundgren och andra företrädare för moderata samlingspartiet nästan aldrig vill inlåta sig på en sådan diskussion. Ni vill nästan aldrig ta upp de svåra spörsmål som finns när det gäller skatteplanering och skatteundandragande. När hörde vi Bo Lundgren eller någon annan företrädare för moderata samlingspartiet senast diskutera orsaken till och åtgärder mot den verksamhet som våra banker, finansbolag, revisorer, advokater osv. ägnar sig åt — dvs. att man systematiskt hjälper företagen att undandra sig beskattning för att i stället stjälpa över beskattningsbördan på andra människor som inte har samma möjligheter? I valrörelsen — Bo Lundgren var också inne på den saken — diskuterade vi socialdemokrater uttrycket 22-0. Därmed menade vi att vi hade lagt fram 22 olika förslag i syfte att komma till rätta med skatteundandragande och skatteflykt av olika slag och att moderaterna hade gått emot samtliga dessa förslag. Är ni inte intresserade av denna viktiga rättssäkerhetsfråga? Det gäller ju att se till att alla människor utsätts för en rättvis beskattning. Ni är tydligen mera intresserade av att tala om skattesänkningar. Det är vad Bo Lundgren är inne på även i dagens debatt. Det handlar om skattesänkningar som i första hand är avsedda för högavlönade — lågavlönade kommer i andra hand. Varför vill inte socialdemokraterna sänka skattetrycket? frågar Bo Lundgren. Då svarar jag: Det kan vi inte göra just för tillfället, därför att vi är intresserade av att den gemensamma sektorn, som är till för alla människor i Sverige, skall bli så bra och stark som möjligt. Ni kräver skattesänkningar, men samtidigt har ni anspråk på samhället när det gäller skola, utbildning, försvar etc. En verklig valfrihet får människorna om vi har en stark offentlig sektor! Ni kräver sänkta skatter. Men vad är det egentligen som ni då vill ta bort? På den punkten uttrycker ni er inte lika klart. Det vore bra om Bo Lundgren här kunde förklara hur de 20 miljarder som man vill sänka skatterna med skall finansieras på ett acceptabelt sätt.

Herr talman! Bo Lundgren talar om skattesänkningar för de lågavlönade, som skulle bli resultatet av moderat politik. Men är det att åstadkomma skattesänkningar för lågavlönade om man vill sänka förmögenhetsskatten? Är det att åstadkomma skattesänkningar för lågavlönade om man vill höja arvsoch gåvoskatten? Är det att åstadkomma skattesänkningar för lågavlönade om man vill sänka skatten på kapital? Naturligtvis gynnar alla dessa skattesänkningar de högavlönade, och så har det i stort sett alltid varit när det gäller moderata samlingspartiets skattepolitik. På min fråga om hur man skall finansiera de 20 miljarderna får jag det vanliga och litet otydliga svaret från moderaterna: Det är de dynamiska effekterna och besparingarna som är avgörande. Talet om dynamiska effekter kryper man ständigt bakom. Men det är ju inte fråga om någonting annat än fromma förhoppningar, Bo Lundgren! Vad är det för besparingar ni skall göra? Jo, det är besparingar på kommunernas bekostnad. Dessa 135 kommer att få problem när det gäller att klara åldringsvården, skolan, barnomsorgen osv. Det gäller också besparingar i fråga om delpensionen, sjukförsäkringen etc., som drabbar låginkomsttagarna. Summa summarum: skattesänkningar för höginkomsttagarna och höjda avgifter etc. för låginkomsttagarna. Det är moderat fördelningspolitik. Slutligen: Den 11 oktober diskuterade Bo Lundgren frågan om skatteundandragande här i kammaren. Men frågan är fortfarande: När skall ni egentligen kritisera det organiserade, planerade skatteundandragande som sker med hjälp av våra banker, finansbolag, revisorer osv.? När får vi höra kritik från moderata samlingspartiet på den punkten här i kammaren?

Herr talman! Sjukvårdens omfattning och kostnader ökar i hela världen. Häri Sverige betalar en industriarbetare under sitt livslopp ungefär 1 milj.kr. — om man räknar med räntan — i landstingsskatt. Denna utveckling har flera förklaringar. Kunskaperna ökar. Av alla forskare i världshistorien är 90 96 fortfarande i livet i dag. Möjligheterna att åtgärda sjukdomar ökar med nya avancerade tekniker, och Sverige ligger härvidlag långt framme. Ökad information om sjukdomar ökar efterfrågan. Ökade möjligheter att åtgärda infektioner och olycksfall ökar livslängden — även när småbarnsdödligheten är frånräknad. Allt detta leder till att det blir ett ökat antal individer med degenerativa sjukdomar. Efterfrågan styrs dels av behoven, naturligtvis, dels av pris, avstånd och utbud. Här i Sverige har man valt att styra efterfrågan främst med utbudet, dvs. i realiteten köerna. Det är inget bra system. Dagmar var en olycka. Det stora felet var att man ”capiterade” sjukvårdens medel länsvis till politikerna i stället för individuellt till patienterna. Det ledde till att valfriheten beskars, och landstingspolitikerna fick ansvaret i stället för patienterna. Och politiker är mycket känsliga för lokala opinioner. Vi vet alla hur det går när ett lokalt men överflödigt BB skall läggas ner. Kravmaskinen är väldigt stark i det här landet. Jag tror inte att sjukvården mår väl av att budgetstyras av politiker. Det är trots allt patientens behov som skall stå i centrum. Därför menar jag att vi bör övergå till ett försäkringssystem där patienternas eget val avgör vilken vård som efterfrågas och som därför skall utvecklas i vårt land. Patienterna bör själva välja sin egen familjeläkare, och tillsammans med sin läkare som konsult välja var han får sjukvården bäst och billigast. Vi behöver riva gränserna mellan landstingen. Då får vi mer av en professionellt ledd sjukvård — i stället för en helt politiskt budgetstyrd — och den kan anpassas efter behoven på ett smidigt sätt. Vårdgarantin för svåra sjukdomar är ett steg på denna väg. Den är avsedd att skynda på utvecklingen och snabbt få stopp på de onödiga köerna. Antalet äldre i vårt land ökar. En 80-åring behöver 16-20 gånger så mycket sjukvård som en 60-åring. Samtidigt minskar antalet ungdomar mellan 15 och 20 år med 20 26. Vi står inför mycket oroande problem när det gäller att få fram personal till äldrevården. Redan nu har utvecklingen medfört att vi fått mängder av klinikfärdiga patienter. Av våra 80-åringar bor dessutom alltid en tredjedel — givetvis inte alltid samma individer — på institution. Av dem bor en tredjedel på sjukhem. Det är bara en marginell del av dessa som kan bo hemma, vilka insatser man än gör. Det kommer att ställas stora krav på alternativ — gruppboende, ålderdomshem och andra goda alternativ till sjukhemmen. Det behövs nya inslag i äldrevården, och den nuvarande monopolsituationen är ett allvarligt hinder på den vägen. Totalt kostar vården av våra äldre inemot 70 miljarder kronor. Och ändå bromsas de flesta nya alternativ för de svårare sjuka. Det har varit alldeles speciella problem i Norrland, och därför föreslår vi fler utbildningsplatser i Umeå och taxestimulanser för etablering där. Sverige är ett litet land — här finns bara plats för en åsikt i taget. På 60-talet skulle länsdelssjukhusen lösa alla problem, sedan blev det primärvården som skulle göra det. Hela tiden har den kvalificerade vården hållits tillbaka. Men utvecklingen har inte stått stilla. Höftproteser, plastlinser, MRI -— allt tränger på med stor kraft. Nästa decennium kommer ovedersägligen att bli den kvalificerade vårdens — och därvidlag står vårt samhälle i dag ganska rådlöst. Och riktig trygghet finns ju egentliger först när vården av de svårast sjuka, handikappade och invalidiserade kan garanteras. Vi menar att sjukkassa och landsting måste bli kommunicerande kärl. Att inte sjukkassans medel kan användas för att åstadkomma snabba operationer och tidig rehabilitering gör att sjukskrivningstiderna blir långa och i en rad fall leder till både lidande och nettoförluster för skattebetalarna. Styrning och kontroll av sjukvården utövas i dag på många håll. Vi har socialstyrelsen, Landstingsförbundet, Spri och sjukvårdsberedningen. Sjukvården lider av denna oklarhet. Vad vi behöver är en kompetent medicinalstyrelse, och det så snart som möjligt. Svensk sjukvård har en hög standard. Men skall vi ha råd att behålla den ställningen, så måste vi få större frihet i utformningen — möjlighet att ta till vara nya idéer och initiativ. Vi måste ge patienterna tillbaka inflytandet över den vård de behöver, så att sjukvården på ett naturligt sätt kan anpassas till de angelägna behov som skall tillgodoses.

Herr talman! Jag kommer att här koncentrera mig på att diskutera åtgärder för en bättre folkhälsa. Om man går ut och frågar människor i samhället vad de tycker är viktigast, så svarar de: hälsa, fred och en bra miljö. De här tre sakerna hänger ju faktiskt ihop. Jag hoppas att också politiker tycker att hälsa, fred och miljö är något viktigt — och att inte närvaron i salen återspeglar ett ointresse. Men detta att människor tycker att hälsa är viktigt återspeglas inte riktigt i årets budgetproposition. Där ser jag inga nyheter, inga understrykningar när det gäller behov av kraftfulla åtgärder för att bekämpa den onödiga ohälsa vi faktiskt har i vårt samhälle i dag. Det kan hända att detta beror på att vi har blivit litet blinda för en del ohälsa — att vi är vana vid att den förekommer och inte reagerar. Därför vill jag göra ett tankeexperiment. Tänk er in i att 11 500 människor i vårt land under ett år dödades i flygolyckor, eller att 11 500 människor i vårt land under ett år dödades av en kemikalie som släpptes ut i naturen eller på en arbetsplats, eller att 11 500 människor dödades av ett läkemedel. Ja, då skulle samhällets alla instanser rycka ut för att stoppa detta. Läkemedel skulle dras in, miljögifter skulle stoppas, människor skulle ställas till ansvar. Men att 11 500 människor om året i vårt land dör av sjukdomar relaterade till rökning, det blundar vi för. Att nästan lika många avlider på grund av sjukdomar orsakade av alkohol — det blundar vi också för. Och vi reagerar inte särskilt mycket inför att 1 500 kvinnor om året blir sterila på grund av sexuellt överförbara sjukdomar. Jag kan göra listan mycket lång beträffande sjukdomar som vi faktiskt kan förebygga. Då säger ni att det är en skillnad mellan ohälsofaktorer som någon så att säga trycker på oss och ohälsofaktorer som vi väljer själva. Det är en skillnad mellan ett kemikalieutsläpp och rökning. Och det är skillnad. Den ena kan upplevas som frivilligt vald, nämligen rökningen. Den andra påtvingad. Men var och en som känner till nikotinets verkningar i centrala nervsystemet vet att rökare lever under drogens tvång. Det är svårt för viljan att bekämpa drogens effekter i nervsystemet. Så det är inte så frivilligt som man kan tro. De flesta rökare vill faktiskt sluta röka. Men det är svårt att tackla det här området och befrämja goda livsstilar. Jag tror att politiker drar sig väldigt mycket för att gå in på området. Man vill inte bli betraktad som en moraltant eller en pekpinnegubbe. Man vill bli omvald i nästa val, och då är det bäst att låta bli. Jag tror det är helt fel. Vi politiker gör människorna en väldigt stor otjänst med att inte satsa på en offensiv hälsopolitik med förebyggande insatser. I Världshälsoorganisationen har man understrukit detta väldigt kraftfullt och målat upp en bild av vad som kommer att hända i olika länder om man inte går in för en offensiv hälsopolitik. Det är därför vi i folkpartiet har väckt en motion om åtgärder för en bättre folkhälsa med ett återskapande av ett folkhälsoinstitut. Vi har i olika motioner understrukit behovet av att alla sektorer i samhället samverkar, att vi får in hälsofostran i föräldrautbildning, förskola, skola och i lärarutbildningar, att alla i samhället strävar mot samma mål. Här är politikernas roll väldigt viktig. Utan en politisk vilja får vi inte dessa kraftfulla insatser för en bättre folkhälsa. Den offensiva inställningen saknar jag i årets budgetproposition och tidigare års budgetpropositioner. Jag saknar den också från oppositionens politiker. Jag tror att om vi skall lyckas måste alla politiska partier enas om en sådan offensiv hälsopolitik och tala med en tunga. I dag talar vi inte med en tunga. Vi försöker begränsa alkoholbruk och tobaksbruk, men samtidigt finns en sektor som hurrar när försäljningssiffrorna pekar uppåt för Tobaksbolaget och Vin & Spritcentralen. Så länge vi talar med dubbla tungor blir vårt tal om nödvändigheten att ändra livsstilar och bidra till att människor kan välja positiva livsstilar inte trovärdigt.

Herr talman! I gårdagens allmänpolitiska debatt kom sjukvården att sporadiskt behandlas. De borgerliga, framför allt moderaterna, återkom med sin kritik av den svenska vårdmodellen. Visst finns det problem inom sjukvården. Men köer på ett sjukhus i Stockholm blir i debatten lätt köer vid alla landets sjukhus. Sedan tar moderaterna fram krisstämpeln och trycker den på hela vårdoch välfärdssamhället. Detta är inte en korrekt verklighetsbeskrivning. En viktig åtgärd måste därför bli att försöka beskriva den faktiska situationen inom landets sjukvård. Det finns givetvis ett intresse hos moderaterna att sätta krisstämpeln på hela den svenska sjukvården. Därmed hoppas man kunna skapa bättre förutsättningar för sitt privatiseringsalternativ. Men moderaternas privatiseringsalternativ via en ny försäkring blir nog inte ens billigare för folkhushållet. Det uteslöt heller inte Carl Bildt vid en fråga om systemet skulle bli billigare eller dyrare. Men det stämmer med nyliberalismen, och det är tydligen det viktigaste. Den onyanserade kritik som riktas mot sjukvården förklaras också av svårigheterna att få en vettig verklighetsbeskrivning. Vi har nog i Sverige för mycket av statistik som var relevant när välfärdssamhället byggdes upp. Däremot saknas bra statistik om kvalitet, service, regionala skillnader och valfrihet, dvs. statistik som försöker beskriva den faktiska situationen i dagens sjukvård. Det sker förändringar i människornas vårdbehov. Tidigare dominerade behovet att bygga ut vården så att den rättvist kom alla medborgare till godo. Dagens behov blir alltmer inriktat mot kvalitet. De flesta gamla vill hellre få vård i det egna hemmet än på institution. De medicinska framstegen gör att helt ny efterfrågan uppstår, t.ex. på höftledsoperationer. De här förändringarna i människornas behov och efterfrågan är i huvudsak ett resultat av att den svenska välfärdsmodellen och den svenska sjukvårdsmodellen har varit framgångsrika. Detta leder i sin tur till att vården har svårt att ständigt stå med rätt beredskap. Men genom att man rättar till bristerna i sjukvårdens organisation och styrning kan självfallet sjukvården komma i bättre balans med människornas behov och efterfrågan. Herr talman! Styrningsfrågorna berör också direkt riksdagen. De olika propositioner som i dag styr sjukvården innehåller 200-300 målformuleringar, vid sidan av lagstiftningen. Risken blir då att riksdagens viktigaste mål för sjukvården skyms och inte blir tydliga. Dagens debatt om huvudmannaskapet för äldrevården belyser i viss mån detta problem. Riksdagen har uttalat sig för en huvudmannaskapsförändring av sjukvård och lokala sjukhem. Riksdagen vill ha en huvudman för äldrevården. I debatten framförs också förslag som inte stämmer med riksdagsbeslutet, förslag som i praktiken leder till att det blir två huvudmän för primärvården. Riksdagen vill nog inte byta ett delat huvudmannaskap mot ett annat. Ett steg framåt och ett steg bakåt blir som bekant på stället marsch. Det blir alltmer uppenbart att staten behöver diskutera och precisera sin styrning av hälsooch sjukvården. Vad bör regeringens och riksdagens område omfatta, och var tar landstingets ansvar vid? Det är svåra avvägningar som här behöver göras. En precisering av statens ansvar kan nu ske bl.a. genom utredningen om socialstyrelsen. Sverige saknar nationell utvärdering av medicinsk verksamhet. Det är ett nationellt ansvar i många andra andra länder. Ny medicinsk teknologi är också mycket kostnadsdrivande och kräver därför särskild uppmärksamhet. Detta är ett exempel på verksamheter som skulle stärka socialstyrelsens medicinska ställning. Till sist, herr talman, en markering i likhet med Barbro Westerholm av betydelsen av förebyggande insatser. Dessa skall ges större tyngd i hälsooch sjukvården. En modell där samhället och organisationerna samarbetar skulle ta sikte på att öka människornas ansvar för sin egen hälsa. I en sådan modell sammanfaller tydligt bättre välfärd med minskade vårdkostnader. Den modellen bör kunna öppna dörrarna för den seriösa alternativa medicinen. Det finns i dag väl bearbetade fakta för att utveckla folkhälsan. Jag skall peka på några. Socialstyrelsens Folkhälsorapport 1987 finns som grund för åtgärder mot den ojämlika folkhälsan. Socialstyrelsen har också i ett idéprogram diskuterat hur alkoholkonsumtionen skall kunna minska till det fastlagda WHO målet, en minskning med 25 9 till år 2000. Kostens betydelse för hälsan är sannolikt underskattad. Man säger att ca 30 90 av cancerfallen har felaktig kost som förklaring. Socialstyrelsen kartlägger hur olycksfallen, som leder till att 900 000 svenskar årligen söker läkarvård, skall kunna förebyggas. Listan på sakområden kan göras längre. Det viktiga är att diskutera hur folkhälsoinsatserna skall få ökad tyngd i sjukvårdspolitiken.

Herr talman! Bo Holmberg tar upp frågan hur hälsooch sjukvården skall styras och hur socialstyrelsen skall utredas osv., och jag blir ibland litet rädd när jag hör sådant. Vi utreder, diskuterar och producerar ord som aldrig lyfter från papperet till handling. Varför lyfter inte alla dessa ord till handling? Ja, jag tror att vi har låtit bli att engagera dem det berör, dvs. hälsooch sjukvårdens personal och patienterna, i utredandet, planerandet och pappersskrivandet. Det är en kommunikationsklyfta häremellan, och den måste bryggas över. Det blir också lättare att förändra om idéerna från verkstadsgolvet har tagits till vara. Jag vet inte hur jag skall värdera vad Bo Holmberg sade om medicinsk teknologi — det lät nästan som om den var tärande. Mycket har vunnits med den medicinska teknologin, men det har drabbat olika pengakistor. Landstingen har fått betala, och staten och kommunerna har gjort vinsterna genom att människor har kunnat komma tillbaka till arbetet tidigare — då tar jag alltså inte med de mänskliga vinsterna. Det sista jag vill säga är att många i hälsooch sjukvården, på socialstyrelsen och överallt nu befinner sig i ett ekorrhjul. De hinner inte sätta sig ned och tänka på vad som skall göras om hörnet. Jag har personligen upplevt det mycket starkt under motionstiden, då jag äntligen har fått tid att sitta ett antal veckor och på papper fästa sådant som jag borde ha skrivit när jag var på socialstyrelsen. Vad gäller myndigheter som socialstyrelsen tror jag att man skall låta ledningsskiktet ta en sabbatsperiod och få chansen att sätta på papperet alla de idéer och tankar man har tänkt.
Herr talman! När Barbro Westerholm talar om behovet av en satsning på folkhälsan kan jag inte annat än hålla med henne. För närvarande håller WHO på att bygga upp ett nät av ”healthy cities”, där man inte bara satsar på sedvanliga medicinska åtgärder utan satsar på ett grepp över hela stadens planering, som omfattar stadsplanering, avfallshantering, motionsanläggningar och grannskapsarbete. Det är ett riktigt och viktigt koncept, som det finns all anledning att stödja. För närvarande är Stockholm, Göteborg, Malmö och Hudiksvall engagerade i detta arbete, och jag tror att erfarenheterna därav kan betyda mycket för framtiden. När Bo Holmberg börjar tala om att vi skall fortsätta det nuvarande sättet att finansiera sjukvården tror jag att han ägnar sig åt ganska fromma förhoppningar. Expansionen inom sjukvården har varit oerhört snabb och oerhört omfattande. Att se gränserna för efterfrågan med ett system som liknar det vi har tror jag är i det närmaste omöjligt. När vi 1967 invigde ett nytt akutintag i Malmö planerades det för 3 000 besök. I dag kommer 90 000. En svensk går 2,7 gånger om året till doktorn, i Kuweit går man 7 gånger, i Tjeckoslovakien 14 gånger och i Kina 15 gånger, inräknat barfotadoktorerna. Det gemensamma för alla dessa länder är att de har en kö. Jag tror att man måste sluta med politikerstyrningen och komma över till en styrning där patienternas inflytande får avsevärt större betydelse. När det gäller de äldre håller jag med Bo Holmberg om att det måste införas ett gemensamt huvudmannaskap. De äldre är tyvärr ofta i vården ”the dirty end of the stick”. Patienten som kissar på sig, luktar illa och ingenting minns vill ingen ha — den dumpar man hänsynslöst på varandra när det finns två huvudmän. Det är nödvändigt att lägga över hela sektorn som har med äldrevården att göra, inkl. sjukhem, primärvård och ålderdomshem, på en av parterna, och kommunerna lämpar sig nog bäst för detta. De är tillräckligt stora men har en helt annan närhetsaspekt.
Herr talman! Till Barbro Westerholm vill jag säga att inte heller jag är någon älskare av mycket papper, utan jag ser gärna att mängden papper tunnas ut i beslutsfattandet. Jag pekade bara på att regering och riksdag nu kommer att möta ett antal papper och utredningar som gör att vi har ett ganska bra underlag för att diskutera folkhälsopolitik. Men Barbro Westerholm snuddade vid något viktigt, nämligen att det också gäller för oss politiker att få människornas förtroende för insatserna, eftersom det så mycket bygger på att man tar ett eget ansvar. Det är inte lätt, men det är viktigt, om vi skall kunna lyfta fram folkhälsopolitiken i svensk sjukvård. När jag talar om medicinsk teknologi och en utvärdering menar jag inte något negativt, utan bara att det skulle behövas en nationell prövning av detta. Som Barbro Westerholm känner till, har det också startat i Sverige, efter mycket goda erfarenheter från bl.a. USA och andra länder. Jag tror att det skulle kunna tillföra svensk sjukvård något bra. Till Bertil Persson vill jag säga, att om jag uppfattar moderaterna rätt tycker ni att det skall vara mycket mer av ekonomiska styrmedel. Om man fördjupar sig i detta med mer ekonomiska styrmedel och ser på det land som har använt det mest, nämligen USA, kan man i dag konstatera att det inte finns något annat land i världen som har en så hög stegring av utgifterna till hälsooch sjukvården, i takt med att klagomålen från befolkningen ökar. Ekonomiska incitament förs in och höga försäkringar sätts upp, t.ex. för gynekologer, vilket gör att barnafödandet i USA i ökad utsträckning nu sker med hjälp av kejsarsnitt —20 96 mot i Sverige 11 90. Det är alltså nackdelarna med att övervärdera de ekonomiska incitamenten. I Japan har man problem med läkemedelsförskrivning, av det skälet att doktorerna har för starka ekonomiska intressen i läkemedelsindustrin. Moderaterna skulle vinna på att devalvera denna jargong i debatten och börja föra den litet mer seriöst. Socialdemokratin är inte främmande för att hitta ekonomiska incitament, men vi vill gärna pröva att också ta med den sociala dimensionen, den mänskliga dimensionen i det hela. Jag uppfattar det så att det är det faktum att ni överdriver den ekonomiska dimensionen som gör att ni står rätt så ensamma i svensk sjukvårdsdebatt, i den meningen att ni vill göra en så radikal förändring.
Herr talman! Bo Holmberg vet säkert att det som driver upp sjukvårdskostnaderna i USA är de omfattande skadeståndskraven, som lägger mycket stora ekonomiska bördor på både läkare och sjukhus. Vi har hittills sluppit det i Sverige, men det finns tendenser till samma utveckling, och risken är att vi kommer dithän här också. När det gäller ekonomiska styrmedel förstår jag inte Bo Holmberg. Kan det finnas något bättre ekonomiskt styrmedel än att låta patienten själv få avgöra hur hans försäkring skall användas, avgöra vilken vård han själv behöver och med hjälp av sin familjeläkare som konsult välja vilket sjukhus han skall utnyttja? Den politiska budgetstyrning som Bo Holmberg talar om är inte det system som är att föredra ur humanitär, mänsklig synpunkt.
Prot. 1988/89:60 Herr talman! Får jag bara kort säga till Bertil Persson, att med hänsyn till 2 februari 1989 och samhällsekonomi blir det mycket svårt att hitta något annat land som kan uppvisa sådana framgångar. Det är skälet till att vi är så rädda för att göra den typ av systemförändringar som moderaterna står för. ; I likhet med Bertil Persson tror jag att patienterna skall ges ett större SR SEE Grbenfor: utrymme att få vara med och påverka, naturligtvis i kommunikation med doktorer, som har det yttersta medicinska ansvaret. Det finns också goda exempel på detta. Hur kan det t.ex. komma sig att Hudiksvall har lyckats ta bort alla köer till äldrevården, trots att det har blivit fler äldre? Jo, där har man en bättre politisk styrning, och man samarbetar med befolkningen. Med det vill jag ha sagt att det går att åstadkomma förändringar genom att ringa in de styrningsoch organisationsproblem som finns i den svenska vårdmodellen och att vi kan förändra inom den svenska vårdmodellen. Det är tydligen där skiljelinjen mellan socialdemokratin och moderaterna går i svensk sjukvårdspolitik.

Herr talman! Detta är ett anförande för protokollet. Inget statsråd lär infinna sig. Intresset kommer att vara minimalt. Grundlagsfrågor tillhör dock de viktigaste. Det svenska statsskicket har brister. Den svenska riksdagen har betydande brister. Det är bra att talmannen har observerat detta. Han har konstaterat att riksdagens arbete är ointressant. Han har konstaterat att riksdagen inte intresserar massmedia. Han har observerat att medborgarna inte tillmäter riksdagen någon större betydelse. Allt detta stämmer. Men vilka slutsatser har sedan dragits? Om bara riksdagsdebatterna blir livligare, snärtigare, roligare, mer spirituella så kommer riksdagens anseende, men framför allt dess betydelse, att stärkas. Hur har då talmannen försökt förbättra riksdagen? Jo, genom en ny talarordning i den allmänpolitiska debatten, genom att förstärka regeringens ställning i debatten, genom att förstärka partiapparaternas ställning i debatten och genom att talmannen styr — väljer ut — ”intressanta” teman för debatten. Mer styrning från talmannen, regeringen och partierna skall således ge riksdagen bättre anseende, mer inflytande. Detta är befängt. Tänk, jag säger bara tänk, om denna svenska parlamentariska nyordning skulle ha funnits i Storbritannien, när Churchill på sin tid var en särling i det engelska parlamentet eller när den unga socialdemokratin slogs för sina idéer en gång i början av 1900-talet. Nej, ett parlaments inflytande — intresset för riksdagen — måste bygga på att här reses viktiga, väsentliga idéer, att här finns människor som är så självständiga att de vill slåss för sina åsikter och de löften de har givit sina valmän. Självständighet mot regering, men också mot det egna partiet, detta ger riksdagen inflytande. Därför är talmannens nyordning så farlig. Hans — i all välmening — introducerade regler snöper ytterligare de enskilda riksdagsledamöternas självständighet. Några av botemedlen är personval eller förstärkta inslag av personval. Det skulle motverka en nonchalant regeringsmakt. Ja, jag ber att få påminna om följande datum och tidpunkter: En septemberdag 1986 presenterade finansministern på en A4-sida den s.k. ”engångsskatten”. Förslaget var inte utrett. Däremot hade det funnits en utredning om realränteskatt. Riksdagens majoritet — detta lydiga redskap — svalde allt. Nu ligger frågan i Europarådet. Den 27 maj åkte bostadsministern helikopter från Arlanda till Rosenbad för att presentera de nya regler som skulle hindra människor att köpa sina egna hyreslägenheter. Lagen gällde från denna dag. Beslut kunde fattas först ett halvår senare. Riksdagen stängde ju, som bekant, över sommaren. Den 21 april 1988 kom förslag om likviditetsindragningar från vissa företag gällande bokslutet 1987. Lagstiftningen byggde på helt nya, outredda principer. Skatten slog oväntat och slumpvis. Riksdagens majoritet godtog snällt förslaget. Av okunnighet måhända. Nyårsafton. Alla — eller nästan alla — utom finansministern firar helg. Nya skatteregler presenteras. Ingen tror att riksdagen skall säga nej. Finansministern stiftar lag. Riksdagen är betydelselös. Betydelselös, därför att alltför många ledamöter vägrar att tänka själv och självständigt. Vi saknar helt enkelt maktdelning i den svenska konstitutionen, något som också präglar grundläggande attityder i partipolitiken. En sådan djup brist åtgärdas inte med kosmetik. Med nya debattregler uppnås inget sådant, inte heller applåder och skämt. Herr talman! Det är större och genomgripande reformer som behövs i Sverige för att få maktdelning. Under den allmänna motionstiden har jag själv väckt två motioner som behandlar den här typen av frågor, nämligen en om grundlagsfrågor och en om samordning mellan processuella regler och konstitutionell kontroll. Moderata samlingspartiet har väckt en motion om fördjupad demokrati. Dessa är viktiga motioner. Konstitutionella förändringar är viktiga för att stärka riksdagens ställning, men till syvende och sist är det ytterligare förändringar som är nödvändiga — att begränsa den politiska marknaden till förmån för det ”civila” samhället. Prot. 1988/89:60 När nu politikerna beslutar över mer än 60 96 av våra resurser blir besluten 2 februari 1989 diffusa, inkonsekventa och ologiska. Osäkerhetsabsorptionen i beslutskedjan blir så stor att de mäktiga — och det gäller både regering och byråkrati men också i sin förlängning riksdagen — i realiteten blir eller är svaga. Ingen vet egentligen hur och var besluten fattas. Dess värre har det senaste årets 3 | ”riksskandaler” gett belägg för detta. Dess värre, herr talman, — även om Riksdagens arbetsfor | viljan är god, och det är jag helt övertygad om att den är — räcker det inte med Paepresn. debattregler för att ge riksdagen dess inflytande åter.

Herr talman! En av anledningarna till den nya debattordning som vi nu prövar är talmannens förhoppning att vi skall få ett livligare åsiktsutbyte här i riksdagen. Då kan jag inte undgå att erinra om vad Herbert Tingsten en gång sade på tal om debatterna i riksdagen: I mitt öra låter uttrycket att det varit ett åsiktsutbyte i riksdagen mycket ironiskt. Jag har aldrig upplevt att någon riksdagsledamot ändrat åsikt när han lyssnat på en meningsmotståndare. Och jag tror inte, herr talman, att Tingsten skulle ha ändrat uppfattning om han i dag suttit ibland oss och lyssnat på vår debatt. Ännu mer kritisk var på sin tid August Strindberg i den satiriska skildringen ”Götiska rummen” där han först gisslar präster och byråkrater och sedan politiker. Jag hänvisar till sidan 272, för tiden tillåter inte ett citat som verkligen är underhållande. Att jag valt att denna andra debattdag tala om riksdagen beror inte på Aftonbladets uppmaning i en ledare den 29 januari att debatten borde ägnas riksdagen utan på att jag tror att väljarna faktiskt är mycket mer intresserade av denna fråga än om de ändlösa ekonomiska debatterna. Vad är det då som är fel med riksdagens arbetsformer? Jag tror att felet är att riksdagen inte har anpassat sina arbetsreformer till den förändrade beslutsprocessen. Förr i världen fattades besluten på tinget efter en allmän debatt, eftersom denna debatt var det enda informationstillfället. Men i dag har ju all information i en fråga tagits fram långt innan det slutliga beslutet fattas. Därför blir efterföljande och avslutande debatt ointressant, då den mycket sällan tillför något nytt. Den avslutande debatten kan därför mycket väl förläggas till gamla första kammaren eller, t.o.m. till något utskott när frågan ger föga anledning till debatt. Titta här i kväll! Vi kunde lika gärna suttit i ett utskottsrum och fört dessa små samtal med varandra, eller hur, i stället för att hålla hela denna lokal upplyst och uppvärmd osv. Vilket slöseri! Följande eventuella voteringar måste rimligen äga rum i kammaren, och numera samlar vi ju ihop till en mängd voteringar i rationalitetens namn. Då är vi plötsligt rationella. Den avslutande debatten är i själva verket oftast helt onödig och skulle så vara om vi i stället förlade den redan till utskotten och också lät trycka protokollen från denna debatt. Nu förekommer inte mycket av debatt i utskotten, man vill spara argumenten till kammaren, då man vet att vad som 145 sägs också kommer i tryck. Nu säger sig talmannen vilja öka ledamöternas möjligheter att tala ”fritt ur hjärtat” enligt ett inlägg i Expressen den 28 januari och även enligt senare uttalanden i radio. Om detta i ökad utsträckning sker utan manus skulle det nog bli både livligare och intressantare, hävdar han dessutom. Till dessa synpunkter ställer jag mig frågande. Ledamöterna har alltid haft möjlighet att tala fritt ur hjärtat. Jag vet inte om talmannen anser att vi inte talar tillräckligt fritt, om han vill att vi skall vara lika uppriktiga som i en veckotidningsspalt under rubriken Fritt ur hjärtat. Det är möjligt att debatterna skulle bli intressantare om vi talade fritt ur hjärtat och då snarare kom in på personalia än realia. Och särskilt intressant skulle det väl bli för kvällstidningarna. Men riksdagen är trots allt landets förnämsta beslutande församling, som förre talmannen Ingemund Bengtsson så ofta och så riktigt framhöll. Nej, det verkliga problemet är att riksdagens inflytande har minskat, och det kan vi knappast ändra på bara genom att göra debatterna livligare, som även Margit Gennser var inne på. Det sammanhänger ju med den förskjutning av beslutsprocessen som ägt rum under de senare decennierna. Ett alltmer utbrett organisationsväsende har sålunda kraftigt ökat sitt inflytande, särskilt under senare tid, genom organisationernas deltagande i det statliga utredningsväsendet och remissförfarandet. Vidare har massmediernas inflytande på opinionsbildningen ökat. Ett färskt exempel är kvällstidningarnas agerande i frågan om de 167 indragna miljonerna till lärarlöner och den effekt detta fick, som statsministern påpekade i gårdagens debatt. Vidare är riksdagens minskade inflytande en följd av att makten, som Bo Södersten påpekat i en artikel i Sydsvenskan, alltmer förskjutits till det socialdemokratiska partiets ledning, dess verkställande utskott och en liten gruppstatsråd. Den utvecklingen är givetvis en följd av det socialdemokratiska partiets dominerande ställning som överlägset största parti under det senaste halvseklet. Skall riksdagen återfå sin ställning som även den reella maktens främsta företrädare, måste, enligt min uppfattning, de största riksdagspartierna bli mera jämnstora. Nu framstår socialdemokraterna som det ledande storföretaget på den politiska marknaden, dominerande både produktutveckling och marknadsföring av det som utbjudes till väljarna partiet lojalt sluter upp kring dess målsättning och accepterar maktens koncentration till den verkställande ledningen. Det är också en följd av parlamentarismens utveckling, som ju lett till att ingen vill regera om man inte i förväg är förvissad om majoritet i parlamentet. Men i och med att man på förhand vet utgången av varje fråga — undantaget icke politiska frågor, där den enskilde ledamoten får rösta efter egen övertygelse, någonting som inte gärna kan tillåtas i utpräglat partipolitiska frågor, allra minst sedan vi valts in i riksdagen för att representera ett parti och inte oss själva — blir det ännu mindre intressant. Nu, när jag har några sekunder kvar, skall jag passa på att säga två saker. Att alla får tala högst 6 minuter leder ingalunda till livligare debatt — jag tycker det är helt enkelt enfaldigt tänkt — utan tvärtom tvingar det nästan samtliga ledamöter att förväg skriva ned vad de vill säga för att få med allt. I Prot. 1988/89:60 varje fall gäller det mig. Här finns strålande undantag, som Barbro 2 februari 1989 Westerholms mycket fina inlägg; hon talade utan manuskript, men då får man givetvis lära in det i förväg. Vidare var tanken att man skulle få en bättre debattordning, men där har man också hamnat helt fel.
SST Herr talman! Det är kanske en innovation att jag talar till en partikamrat, men vi skulle ju ha en friare debatt här i kammaren. Jag tycker att här fanns mycket som man bör ta fasta på och förtydliga. Antingen kan vi förlägga verksamheten till utskotten och sedan bara rösta — med modern teknik kunde vi t.o.m. sitta hemma, var och en på sin ort — eller så måste vi göra en konstitutionell förändring, där vi inför mera av maktdelning i Sverige. På den punkten är herr Hegeland och jag fullkomligt överens: partierna måste bli svagare och de enskilda riksdagsmännen starkare.
Herr talman! Jag håller med Margit Gennser om det, men då måste vi ändra på hela systemet och gå över till personval i första hand och partival i andra hand, om det går att ordna på det sättet. En livlig debatt förutsätter ju vidare att statsråden är närvarande. Här uppenbarade sig helt plötsligt f.d. kommunikationsministern, numera socialministern, men han försvann snabbt, trots de förnämliga inläggen om sjukvården. Jag har ändå gjort mig besvär — jag har missat en god middag i Göteborg bara för att jag var tvungen att ändra tågbiljetten och ta nattåget i kväll på grund av att jag fick komma upp så sent. Till min stora häpnad fann jag att det var frågestund kl. 14.30 — det är tydligen mycket viktigare än en allmänpolitisk debatt! Hur tänker man egentligen i talmanskonferensen, när man lägger in en frågestund mitt i den allmänpolitiska debatten? Men, säger någon, på frågestunderna kommer ju statsråden. Ja, men de skall vara här under den allmänpolitiska debatten också! I höstas gjorde man i alla fall så att frågestunden flyttades till fredagen därför att vi hade allmänpolitisk debatt på torsdagen. Här verkar det som om talmannen hade förväntat sig att det inte skulle bli någon debatt, eller att i och med att ingen fick tala mer än 6 minuter vi alla skulle vara färdiga till 14.30. Även det är ju helt fel tänkt. Det blir ju inte livligare debatt för att man begränsar talartiden. Det blir det för det första givetvis om man är mera självständig, för det andra om det finns någon att debattera med. Men här finns ingen mer än Margit Gennser som begär ordet, och vi två har ju nästan samma uppfattning i allting, så vad skall vi egentligen debattera? Alla som sitter här inser att det är fullständigt meningslöst, så därför slutar jag nu, trots att jag har 1 minut och 12 sekunder kvar.
Herr talman! Naturligtvis fortsätter vi, för det här kommer att stå i protokollet, och historiker kommer en gång i framtiden att säga: Herr Hugo Hegeland och fru Margit Gennser såg ändå att det fanns vissa problem med riksdagsarbetet och att det inte bara gällde att göra arbetet mera massmedialt. Jag var förvånad, herr talman, över att man lade den konstitutionella frågan näst sist, precis före rubriken Övrigt. Detta är ändå en mycket viktig fråga. Det är alldeles riktigt att herr Hugo Hegeland och jag är fullständigt eniga i den här frågan. Vi tycker att riksdagen måste stärkas. På den punkten är vi eniga med talmännen, förstår jag, men vi är inte eniga om medlen.
Herr talman! Det är ju avslöjande: Var placerar talmanskonferensen frågan om riksdagens arbetsformer och inflytande osv.? Jo, detta betraktas som den näst minst viktiga frågan, för den kommer näst sist. Efter oss kommer Övrigt, dvs. allt möjligt som är ointressant. Före oss kommer däremot en massa debattrundor om särskilda ämnen. Jag tycker liksom Aftonbladet — för en gångs skull håller jag med Aftonbladet — att detta var en så viktig fråga att den borde ha debatterats hela denna dag. Men det tycker inte talmannen, utan den sätts näst sist. Sedan kommer Övrigt, och det kan ju vara precis vad som helst. Så ointressant anser man alltså att frågan om riksdagens arbetsformer, inflytande osv. är att den sätts näst sist — gärna så att den kommer efter middagspausen, så att knappast någon är här. Jag tycker åtminstone talmannen skulle ha suttit här och lyssnat, som har initierat den nya ordningen. Som Margit Gennser påpekade har den inte lett till ökat inflytande för riksdagen utan tvärtom till ökat inflytande för regeringen och för det största partiet. Samtidigt har den som sagt minskat möjligheterna till debatt. Jag kan också nämna att olika riksdagsledamöter vid samtal med mig har kritiserat att man bara får tala 6 minuter. Det är en litet för hastig övergång från tidigare, när man kunde tala i 15 eller 20 minuter, och t.o.m. 30 om man varstatsråd. Att plötsligt gå ned till 6 minuter, när man inte är van vid så litet, har tvingat ledamöterna att skriva ned sina anföranden och sedan läsa upp dem. På de 6 minuterna går man ju inte in och börjar replikera en tidigare talare, utan man får hoppas att någon föregående talare som Margit Gennser har gjort begär ett inlägg så att man kan få komma tillbaka ytterligare 2 gånger 3 minuter. Här finns verkligen anledning att fundera över dels debattordningen, dels var vi skall sitta. Den här platsen verkar ju deprimerande —- dock med undantag för oss som stimuleras av livet här i riksdagen. Jag tycker det är synd att vi inte har möjlighet att ge även talmannen tillfälle att gå ini debatten. Han är ju inte riksdagsman utan har en ersättare. Vi får väl hoppas att det blir en summering, där man konstaterar att den här förändringen var ganska poänglös. Den enda poängen var att statsrådens och partiledarnas anföranden minskades till 15 minuter i stället för 30, så att man bara behövde vänta fem kvart tills det blev debatt. Här ät ett annat förslag, som jag tycker är rätt vettigt: Ge varje statsråd och partiledare högst 10 minuter, som de får disponera hur de vill!

Herr talman! Jag skulle vilja anknyta något till gårdagens miljödebatt, och det tycker inte jag är något ointressant ämne, även om det nu har hamnat under rubriken Övrigt. Det hade varit intressant om herr Hegeland hade stannat kvar och lyssnat på vad vi har att säga, innan han dömde ut rubriken Övrigt. Gårdagens miljödebatt var inte helt oväntat en bekräftelse på de flestas gemensamma vilja att verka för en bättre miljö. Jag tyckte att debatten i går genomsyrades av tron på vår förmåga att genom handfasta beslut reparera de skador som vi åsamkat naturen. I förra årets valrörelse var havet det stora miljötemat. I går var det förunderligt tyst om havet här i kammaren. Miljöminister Birgitta Dahl nämnde dock att man vid ett sammanträde i Nairobi alldeles nyligen beslutat att området ”havet och kusten” skulle vara ett av de prioriterade ämnena vid 1992 års världskonferens. För mig, som är uppväxt vid havet och kusten, är detta ett viktigt beslut. Det vill till starka krafter, både nationellt och internationellt, för att mitt och allas Kattegatt skall kunna räddas. Havsmiljön utanför den halländska kusten är skadad. Det är en tragedi för oss havsälskande hallänningar att bevittna fiskdöd och bottendjursdöd, och att vissa delar av vårt kustområde förra sommaren belades med badförbud var mycket svårt att acceptera. Havet och näringen vid kusten har i sekler bidragit till hallänningarnas utkomst. Fisket och den havsanknutna turismen är viktiga näringsgrenar. Jag vill liksom alla andra kunna fortsätta att bada i friska, salta böljor, och yrkesfiskarna måste även i framtiden ha rätt och möjlighet att utöva sitt traditionsrika arbete. Yrkesfiskarna i Halland har reagerat på nuvarande situation genom att begära garantilöner. Herr talman! Vad finns då att göra? Jo, låt gårdagens alla goda krafter samverka. Den fortsatta utbyggnaden av dubbelspår längs västkustbanan får inte försenas. I dag pendlar 12 000 privatbilister sex mil varje dag mellan Kungsbacka och Göteborg. Vilka föroreningsmängder skulle inte besparas oss om järnvägen snabbt blev utbyggd! Hur skulle det vara om vi bestämde oss för att köra lagenligt på våra vägar? Skall man utgöra en trafikfara när man följer lagen? Ja, så känns det ibland när man åker på vägarna, och då undrar man vart alla de har tagit vägen som kräver hårdare förbud när det gäller miljön. Personligen, herr talman, skulle jag gärna se att det socialdemokratiska kvinnoförbundets krav om sänkta hastighetsgränser genomförs i hela landet, inte bara i Stockholms län. Kväveutsläppen från bl.a. bilarna och jordbruket måste minskas. De åtgärder som vidtagits gällande Laholmsbukten är ett steg i rätt riktning. Hela Hallandskusten, herr talman, borde egentligen förklaras som särskilt föroreningskänsligt område. Vi kan genom att ändra vårt livsmönster bidra till en bättre miljö, men vi kan också hjälpa naturen att återfå sin förmåga till egen rening. Naturens egen mångsidighet när det gäller läkning är stor. Att låta de gamla våtmarkerna i kustbandet återuppstå är ett utomordentligt sätt att rena utsläpp. Låt oss ta till vara naturens egna reningsverk! Jag har stor tilltro till de forskare som arbetar med frågan om våra våtmarker, och jag tror att deras värdefulla kunskaper kommer att bli till nytta för framtida miljöbeslut. Ingripande i positiv riktning har visat att det till synes omöjliga är möjligt. Låt mig ge ett exempel. Laxen var för några år sedan nästan försvunnen från en del av våra åar. I dag kan man notera att genom kraftig satsning på kalkning och genom fiskevårdande åtgärder har laxens egen förmåga till reproduktion återuppstått i ett titotal halländska vattendrag. Åarnas vattenmiljö har alltså förbättrats, och jag tror, herr talman, att också havsmiljön kommer att förbättras. Vi har vilja, kunskap och forskning att tillgå, men beslut måste fattas snabbt och det som är möjligt att åtgärda måste åtgärdas nu, inte bara för Hallands skullutan för hela landets skull. Jag tror att vi alla Önskar ett rent och levande Kattegatt.

Herr talman! Varför söker sig så få ungdomar till lantbruksskolorna? Jag kan själv svara på frågan. Ungdomar vill utbilda sig till ett yrke där de känner att det finns en framtid. Hur skall ungdomar få den känslan när det gäller lantbruksyrket? Regering och riksdag måste slå fast att familjejordbruket skall vara basen i det svenska jordbruket, att familjejordbrukare måste få en inkomst som motsvarande grupper på arbetsmarknaden har, jordbrukarna måste få ränta på eget kapital och möjligheter till semester. Vad ledighet och semester beträffar har larmrapporter kommit om hur stor bristen på avbytare är. Enligt uppgift fattas det ca 600 avbytare i landet i dag. Utbildningen av avbytare måste bli mer kontinuerlig och finansieringen stabilare. Det får inte hänga på om länsarbetsnämnden råkar ha pengar till hands! I Finland och Norge har man förstått att böndernas rätt till semester är så viktig och så riktig att staten hjälpt till att ordna detta. När kommer motsvarande uppställning i vårt land för Sveriges hårt arbetande bönder? I går sade statsministern att han vill ha rättvisa för alla grupper i samhället. Gäller detta även Sveriges bönder? Dåliga ryggar, slitna leder och allergier är utmärkande för folk som arbetar i jordbruket. Nu visar det sig att bönderna, som ansetts som en psykiskt stabil yrkeskategori, också börjat få psykiska besvär. Det kan jag förstå. Vem skulle inte förslitas fysiskt och psykiskt om man som bönderna skulle ha tungt ensamarbete, höga skulder, dålig förräntning, långa arbetsdagar och dessutom ständigt få skäll, och ha en orimlig press från många enskilda och grupper i samhället? Bönderna känner sig förföljda. Jordbruket har en viktig roll i vårt land — så också naturligtvis i mitt hemlän, Jämtlands län. I en av våra kommuner, den centerledda Bergs kommun, har man arbetat fram ett program för avbytarverksamheten. Kalkylen slutar på åtskilliga kronor. Kommunen är beredd att satsa rejält för att ge bönderna drägliga arbetsförhållanden. Nu förväntar sig kommunen att staten delar på finansieringskakan. Här finns en liten möjlighet för regeringen att visa att bönder är värda en statlig slant! Det bör vara självklart att människor som arbetar med något så viktigt som att producera mat får uppskattning och — i likhet med andra yrkesgrupper - rättvist betalt för arbetet och lika rätt som andra till semester. Dessutom måste naturligtvis andra åtgärder till. Minska avgiftsbördorna och rätta till det orättvisa i ATP-systemet som gör att jordbrukare och andra egenföretagare betalar ATP-avgift på hela lönesumman men inte får någon pensionspoäng för inkomster under ett basbelopp! Jordbruket har även en stor och viktig roll ur beredskapssynpunkt. Från totalförsvarets företrädare har detta många gånger understrukits. Jordbrukets betydelse för det öppna landskapet, för naturvården, kulturen och miljön är också i högsta grad värd att understryka. Jordbruket är en näring där man måste återfå framtidstron, för att allt fler ungdomar på nytt skall söka sig till lantbruksskolorna. Sverige behöver ett livskraftigt jordbruk om vi skall få en levande landsbygd och om hela Sverige skall leva.

Herr talman! På grund av ett förargligt misstag kom jag att bli för sent anmäld till förmiddagens debatt om näringspolitiken. Jag övervägde då att stryka mig från talarlistan, men sedan jag hört debatten beslöt jag mig för att kvarstå. Där yttrades saker som i varje fall inte bör stå oemotsagda i protokollet. När det gäller den skandalartade försäljningen av UV-Shipping kan jag i mångt och mycket instämma med Per Westerberg trots att jag representerar miljöpartiet de gröna och inte moderaterna som det står i talarlistan. Vår inställning är att om ett företag säljs, skall det i första hand erbjudas till de anställda och om detta inte är praktiskt möjligt skall aktierna fördelas på många händer genom att allmänheten erbjuds att köpa små poster. Huvudanledningen till att jag inte kunde stryka mig från talarlistan är Lars De Geers skräckpropaganda rörande den ytterligt måttfulla kärnkraftsavveckling som regeringen föreslagit år 1995/96. Hans anförande kan ej uppfattas som annat än ett frieri till de industriintressen som med religiös glöd försvarar kärnkraften helt oberoende av alla sakliga argument. Vi i miljöpartiet är övertygade om att kärnkraften kan avvecklas på tre år utan att det leder till någon katastrof — om bara den politiska viljan finns. Och vi är övertygade om att detta är det enda ansvarsfulla mot både nu levande människor och kommande generationer. Men att teckna ett katastrofscenario kring regeringens alltför försiktiga avvecklingsplan är greuelpropaganda. Att stänga två reaktorer år 1995/96 kräver ingen ersättningskraft. Det svenska elsystemet är helt kapabelt att klara den avstängningen i morgon dag. Har man sedan sex år på sig, kan hela den bortfallande elenergin ersättas med sparande och biobränslen. Skulle det uppstå några svårigheter, har kraftvärmeverken och befintliga kondenskraftanläggningar utan vidare kapacitet att ersätta mer än två kärnkraftverk. Men elpriserna stiger så industrin flyttar utomlands, säger Lars De Geer. Jo, elpriserna kommer att stiga, de borde ha stigit för länge sedan, eftersom de senast byggda kärnkraftverken går med underskott, men det finns ingen anledning att de skall stiga till nivåer som är högre än vad som gäller i Västeuropa och USA. Varför skulle då industrin flytta ut, när den inte kan få billigare ström på annat håll? Att den ytterligt måttliga neddragning som avstängningen av två reaktorer innebär skulle få så dramatiska konsekvenser är inte troligt. Jag har nu utgått från helt konventionella argument och en konventionell syn på industri och ekonomisk tillväxt. Som bekant accepterar inte miljöpartiet att vi skall fortsätta med en ständigt ökande energiförbrukning. Det är hög tid att lägga om livsstil från dagens slösaktiga och ekologiskt oacceptabla livsstil till ett samhälle som samarbetar med naturen i stället för att föröda den. Med en sådan politik blir det naturligtvis än enklare att stoppa kärnkraften. Att jag betecknar avstängningen av två reaktorer som enkel hindrar inte att det är hög tid att regeringen återkommer med konkreta förslag till hur avvecklingen skall gå till, om inte annat så för att visa industrin att man menar allvar. Bo Finnkvists uttalanden i förmiddagens debatt ter sig väl luftiga. Industrin behöver klara besked så att skräckpropaganda av Lars De Geers typ inte skall ställa till skada bland de mindre kunniga inom näringslivet. Till de okunniga räknar jag Lars De Geer, i varje fall när det gäller koldioxideffekten. Hans uttalanden att utsläppen från ett stort gaseldat kraftverk skulle vara försumbara är minst sagt en överdrift. Om man skulle bygga ett kolkraftverk i Barsebäck på 500 MW skulle det komma det att spy ut ca 1 000 000 ton kol per år i atmosfären. Skulle verket vara gaseldat blir mängden förvisso bara hälften, ca 500 000 ton per år, men detta är inte försumbart. Miljöpartiet kräver förbud mot all nybyggnad av förbränningsanläggningar och kraftverk för fossila bränslen. Den enda förbränning av kol som är acceptabel är förbränning av sådana biologiska bränslen där den årliga återväxten är lika stor som förbrukningen. Tyvärr urartar energidebatten ofta till en dialog mellan döva. Jag har fortfarande förhoppningen att kunna diskutera dessa frågor i samband med en total syn på framtid och livsstil, och jag vet att vi kommer att få åtskilliga tillfällen här i kammaren att återkomma till det.